Fru talman! Jag vill börja med att tacka skolministern. Jag uppskattar att hon erkänner de brister som finns och att hon också är positiv till att man utvecklar ett kvalitetssäkringssystem för skolan. När vi föds är vi alla nyfikna med lust att lära. Men när vi börjar skolan försvinner denna inneboende drivkraft hos många av oss, eller som andra uttryckt det: Vi föds till innovatörer, men skolas till löntagare. Är det skolans intention? Svaret är naturligtvis nej. Med den nya läroplanen finns det alla möjligheter att genom individuell undervisning utveckla barn utifrån deras egen förmåga, så att barnen tycker att det är roligt att gå i skolan. Den nödvändiga nyfikenheten för ett livslångt lärande kan bevaras. Men hur skall då skolan leva upp till läroplanen? Nästan dagligen får vi alarmerande rapporter från skolan. Det handlar om ökat våld, mobbning och bristande kunskaper. Allt fler elever lämnar grundskolan utan ett komplett slutbetyg. I 90-talets Sverige finns det elever som efter nio års grundskola inte kan läsa, skriva eller räkna. Är detta över huvud taget acceptabelt? I går kunde vi höra om 6 000 13-åringar som har skrivit till Barnombudsmannen om mobbning. Att följa upp mobbning i skolan borde vara en mycket viktig del i Skolverkets kvalitetssäkring. Lärare som behandlar elever illa eller avstår från att fullfölja läroplanens intentioner måste självklart också kunna varnas på något sätt. En läkare som missköter sin patient får automatiskt en varning. Det tycker alla är korrekt. Men att avstänga en olämplig lärare är inte lika lätt. Betyder våra barn så litet? Dagens skola bygger på målstyrning, där skolans mål är formulerade i den nya läroplanen Lpo 94. Politikernas roll är att tillse att uppföljning och utvärdering sker på ett sådant sätt att en god kvalitet säkras. Med kvalitet menar jag att eleverna skall uppnå utsatta kunskapsmål i en kreativ och trygg skolmiljö. Skolverket har i dag denna tillsynsskyldighet och har det över både kommunala skolor och fristående skolor. Men hur har det fungerat? Skolverket har hittills satsat allt sitt krut på att kontrollera 2 % av skolorna, nämligen friskolorna, medan de kommunala skolorna har kunnat ägna sig åt självkontroll. Är det inte dags att Skolverket faktiskt börjar ägna sig även åt de kommunala skolorna? Inte nog med detta. Skolverket granskar t.ex. hur många lärare som har högskoleutbildning, hur lokalerna ser ut, hur modern den tekniska utrustningen är och andra materiella ting. Men man granskar inte elevernas faktiska kunskaper, vilket faktiskt är det viktigaste. Nu menar skolministern att Skolverket skall påskynda utvecklingen av kvalitetssäkringssystem, men hon har inte själv hjälpt till med detta. Att ta bort den obligatoriska kunskapskontrollen i årskurs 5, som den borgerliga regeringen införde, innebär att en viktig nyckel för kvalitetsuppföljning faktiskt försvann. Detsamma gäller regeringens förslag att avskaffa skolpengen till friskolor. I friskolorna finns en mångfald som just barn med problem kan behöva. Jag skulle därför rekommendera ett besök i Engelska Skolan vid Roslagstull innan det här förslaget verkställs. I denna grundskola finns det ca 400 barn från alla samhällsklasser och med 40 olika språk. Det kanske också visar sig att det är just på det sättet man skall ta itu med segregation. Jag hoppas att skolministern tänker på detta innan regeringen stoppar alla friskolor.
Herr talman! Jag vill börja med att säga att jag ser inte samma motsättning som Margareta E Nordenvall mellan att vara löntagare och att vara innovatör. Jag tror att det är möjligt att vara båda delarna. Jag tror att det är detta som vi kommer att behöva alltmer i arbetslivet framöver. Men självklart är det helt oacceptabelt att det finns förlorare i skolan, att det finns elever som, trots att den genomsnittliga nivån är högre i den svenska skolan, lämnar skolan med bristande kunskaper. Det är en katastrof för de individer som berörs, det är ett oerhört slöseri för samhället, och det är självklart helt oacceptabelt för en skolminister. När vi diskuterar på vilket sätt vi skall kunna höja kvaliteten bör vi komma ihåg att det viktigaste instrumentet är att på olika sätt stimulera en utveckling mot en högre kvalitet. Erfarenhet visar att den kvalitetshöjning man kan nå genom att på olika sätt förhindra saker är begränsad. T.ex. tror jag att vi inte skall överdriva hur lätt det är att avstänga en läkare och vilken betydelse en sådan åtgärd har för vården. De viktigaste kvalitetsinsatserna handlar om det positiva som man kan göra, även om vi kanske också måste diskutera andra åtgärder. Margareta E Nordenvall delar säkert min uppfattning att decentraliseringen och målstyrningen, det nya styrsystemet för skolan, innebär nya och bättre förutsättningar för skolan att faktiskt höja sin kvalitet. Möjligheten finns då också att använda sig av lokala och flexibla lösningar, vilket i sig är ett mått på kvalitet. Därför är det viktigt att den tillsynsinstans och det utvärderingssystem som vi har inte motverkar de lokala utvecklingsmöjligheterna, inte motverkar decentraliseringen i styrsystemet. Det handlar om att i bevarande av detta, inom ramen för detta, på olika sätt säkra och stimulera kvaliteten i skolan. Det är inte en alldeles enkel uppgift, och det är bl.a. därför som vi har tillsatt en särskild kommitté som tittar på bl.a. denna fråga. Det är inte sant att Skolverket inte granskar kunskaper. Det är heller inte sant att regeringen har tagit bort någon kunskapskontroll i årskurs 5. Däremot har vi gjort det nationella provet i årskurs 5 i tre ämnen frivilligt för lärarna att använda sig av. Det är ju lärarna, som är de professionella, som har att avgöra vilka instrument man vill använda för att på bästa sätt kunna göra den kunskapskontroll och kvalitetskontroll som finns inlagd i läroplanen i årskurs 5. Det är emellertid viktigt att man inte väntar till årskurs 5, utan det skall kontinuerligt vara en del av allt arbete i skolan att man värderar kvaliteten och sitt eget arbete. Herr talman! Moderaterna har vid ett flertal tillfällen upprepat att om man skulle genomföra ett system som innebär likvärdiga ekonomiska villkor för kommunala och fristående skolor, skulle det innebära en försämring för de fristående skolorna. Ibland talar de t.o.m. om att man på detta sätt skulle strypa de fristående skolorna. Jag kan inte förstå den retoriken, om man inte menar att fristående skolor i stället borde vara överkompenserade och ha mer resurser än kommunala skolor. Min och regeringens inställning är att det är elevernas rätt som skall vara utgångspunkten. Eleverna skall ha rätt till utbildning som är likvärdig och god, oavsett om de väljer att gå i en kommunal skola eller i en fristående skola, och därför skall de olika skolorna tilldelas medel enligt samma villkor.
Herr talman! Det är intressant att skolministern tar upp frågan om friskolorna. Det vi har sett i tidningarna, inte minst i dag, är mycket oroväckande, dvs. att man faktiskt har för avsikt att ta bort skolpengen till friskolorna. Att ta bort skolpengen till friskolorna innebär med stor sannolikheten att man också på sikt sänker friskolorna. För att våga satsa på en friskola måste den som skall bygga upp en sådan skola och även de föräldrar som skall sätta sina barn där veta att det finns en långsiktighet i besluten. Med tanke på skolministerns argumentation är det anmärkningsvärt att man inte tänker på effekten av det förslag som man nu har lagt fram. Jag vill återigen rekommendera ett besök på Engelska Skolan, där man har lyckats mycket väl. Detta kan visa på ett sätt att lösa de problem vi har med segregation, ett sätt att gå till väga för att integrera invandrare i skolan. Åk till Engelska Skolan och titta och se hur det fungerar! Där fungerar det nämligen, och där har man också en mycket god kvalitet i undervisningen. En annan sak jag vill ta upp är den individuella fortbildningen av lärare. Jag hade hoppats att skolministern skulle ta upp detta, att ett sätt att höja kvaliteten i skolan är att se till att lärarna får den fortbildning de behöver för att kunna tillgodose läroplanens mål. Jag hoppas att denna fråga återkommer i en proposition framöver. Skolministern sade att man inte skall detaljstyra, och det håller jag verkligen med om. Målstyrning handlar om att man absolut inte går in och petar i detaljer. Då kan jag inte förstå att skolministern har synpunkter på att eleverna inte får betala en liten peng för att få bra läromedel. När skolministern själv har sina barn i skolan och ser att det bara finns pengar kvar till kautschuk och pennor misstänker jag att hon kanske vill köpa en bok till sina egna barn. Detta är ju verkligen att gå in och peta i detaljer, och det hoppas jag att skolministern, i logik med vad som sades tidigare, håller sig borta ifrån. Låt mig sedan återkomma till frågan om tillsynen. Det är bra att man nu har konstaterat att det behöver byggas ut ett kvalitetssäkringssystem. Jag undrar då: När skall detta ske? Och hur tänker sig skolministern att det här kvalitetssäkringssystemet skall se ut, om man nu inte skall ha några obligatoriska kvalitetskontroller i skolan utan att man samtidigt överlåter åt lärarna att kontrollera de faktiska kunskaperna?
Herr talman! Låt mig ta den sista frågan först. Det är inte frivilligt att ha kvalitetskontroller i skolan. Det är inte frivilligt, något man kan göra ifall man har lust, att uppnå de krav som ställs i läroplanen. Men läraren har en möjlighet att bedöma vilka metoder man skall använda för att värdera och mäta detta. Detta gäller i samtliga ämnen och inte bara i de tre ämnen där det erbjuds nationella prov till stöd för lärarens arbete. Det är självklart att det skall bedrivas fortbildning av lärare för att genomföra läroplanen, men det är lika självklart att huvudansvaret för detta ligger på lärarnas arbetsgivare. Det ingicks ju nyligen ett avtal mellan Kommunförbundet och de båda lärarorganisationerna, som bl.a. berör frågor om skolutveckling och därmed också om lärares fortbildning. Jag har ganska stora förhoppningar om att parterna tillsammans skall kunna komma överens om bra modeller för att se till att säkerställa den fortbildning som är nödvändig för att man skall kunna genomföra en kontinuerlig utveckling i skolan. Som så ofta när man diskuterar med moderater har vi nu kommit att tala om de fristående skolorna. Jag vill då säga ett par saker. Jag har inte planer på att lägga fram några förslag som innebär att de fristående skolorna skulle få en sämre möjlighet än de har i dag att förutse vad som kommer att gälla de närmaste åren. Jag har för avsikt att lägga fram förslag om en lagstadgad rätt för de fristående skolorna att få bidrag och resurser enligt samma villkor som de kommunala skolorna, till skillnad från den lagstadgade rätt som de fristående skolorna i dag har att få bidrag som har en viss procentsats av ett genomsnitt i kommunen och då kommunen själv avgör hur mycket 100 % är. Jag kan inte tolka Moderaternas upprördhet över detta på annat sätt än att den principiella skillnaden är att man anser att likvärdiga villkor är en försämring för de fristående skolorna. Om det är vad ni anser, tycker jag att ni också skall vara ärliga och erkänna att en del av de fristående skolorna i dag är överkompenserade. Det är nämligen bara i de fallen som det blir fråga om sänkningar om de i stället skall få villkor som är likvärdiga med villkoren för den kommunala skolan. Det är naturligtvis inte så att någon förälder är förhindrad att köpa någon bok till sina barn. Att säga det är att göra en ganska märklig tolkning. Om en skola skall ha rätt att ta ut avgifter för de elever som går där, kan man självfallet inte räkna med att få lika stora bidrag som de kommunala skolor som är förhindrade att ta ut avgifter. Skall det vara fråga om en likvärdig tilldelning av resurser måste skolorna också ha likvärdiga villkor vad gäller rätten att ta ut avgifter. I en av de första interpellationerna jag besvarade i dag redovisade jag min syn på problemen med segregationen i skolsystemet. Jag tror att avgifter för vissa skolor verkar segregerande och hindrar vissa barn från att välja de skolorna, och att tillåta sådana avgifter blir därmed att inskränka valfriheten på ett sätt som jag inte vill medverka till.
Herr talman! Jag kan bara med glädje notera att vår skolminister faktiskt säger att det skall vara likvärdiga villkor för kommunala skolor och friskolor. Jag tror att vi moderater kommer att behålla det här protokollet och verkligen notera vad som sedan händer när propositionen läggs fram. Det skolministern nu har sagt förpliktar i högsta grad, det är jag övertygad om. Jag är också övertygad om att alla friskolor, om man vågar tro på detta, kommer att bli mycket glada. Jag tror också att vi kommer att få många fler friskolor än vad som finns i dag om regeringen tänker lägga fast lika spelregler, som håller på lång sikt. Men det återstår att bevisa, och det hoppas jag verkligen att skolministern gör. Att, som socialdemokraterna har gjort, se friskolorna som ett hot anser jag helt felaktigt. Se dem som ett komplement, en möjlighet att åstadkomma mångfald i skolan och att utveckla skolan utifrån elevernas individuella förutsättningar. Vi kan inte alla följa samma undervisning - vi behöver olika typer av undervisning, och därför är det väldigt bra att man har olika typer av skolor. Jag hoppas som sagt att det här kommer att leda till en proposition som vi med glädje kan se fram emot. Skolministern berörde också kvaliteten i skolan. Jag har fortfarande inte fått något svar på frågan vad skolministern vill göra konkret med kvaliteten i skolan och hur skolministern anser att Skolverket skall utveckla kvalitetssäkringssystemet. Jag nöjer mig inte med beskedet att kvalitetskontrollerna skall vara frivilliga. Målstyrning ställer högre krav än detaljstyrning, och har vi målstyrning så har vi som politiker en skyldighet att se till att kvaliteten följs upp, att läroplanens intentioner uppfylls och att vi faktiskt förbättrar kunskaperna i skolan, för det är ett problem i dag.
Herr talman! Margareta Nordenvall återkommer till en missuppfattning av vad jag säger. Det är en missuppfattning som hon framhärdar i, och varje gång får jag rätta henne. Det är alltså inte så att det är frivilligt med kvalitetskontroller i skolan. Kvalitetskraven i skolan är inte frivilliga. Det är frivilligt att använda de nationella proven i tre av skolans ämnen i årskurs 5, men kvalitetskontrollen är inte frivillig. Däremot finns det utrymme för skolan själv att välja vilka metoder man skall använda för den kvalitetskontrollen. Detta är viktigt att komma ihåg. Som jag redovisat i mitt svar har det riktats ganska allvarlig kritik från Skolverkets sida mot kommunernas sätt att följa och utvärdera sin egen skolverksamhet. Jag delar den bedömningen. Kommunerna måste bli väsentligt bättre på att värdera, utvärdera och följa sin egen skolverksamhet. Även om vi behöver föra en diskussion om och genomföra förändringar av Skolverkets och statens roll när det gäller kvalitetssäkring och utvärdering får det inte ersätta det arbete som också måste göras på kommunal nivå. Jag tror att det är viktigt att Margareta Nordenvall, precis som jag, för diskussioner med sina partikamrater i kommunerna om att utarbeta modeller för hur en sådan utvärdering, uppföljning och kvalitetssäkring kan göras på kommunal nivå. Även om mer behöver göras på nationell nivå kan det inte göras på ett sådant sätt att det ersätter kommunernas värdering och kvalitetssäkring. Den måste också göras, om det skall vara möjligt att behålla och ta vara på det bästa i ett decentraliserat styrsystem.

Herr talman! Rose-Marie Frebran har frågat näringsministern om han avser att vidta åtgärder för att stimulera framväxten av en ny bransch för hushållstjänster, t.ex. genom ett subventionssystem motsvarande den danska modellen. Arbetsfördelningen inom regeringen är sådan att jag skall svara på frågan. Ett system som det danska kan vid en ytlig betraktelse förefalla vara positivt ur sysselsättningssynpunkt. Vid närmare eftertanke visar det sig dock att det finns flera mekanismer som gör att nettoeffekten på sysselsättningen kan utebli. Ett system med subventionering av hushållstjänster måste finansieras fullt ut. En icke-finansierad reform måste bestämt avvisas, då den skulle innebära en oförsvarlig finanspolitisk expansion. Finansieringen skulle kunna ske antingen genom ytterligare besparingar på de offentliga utgifterna - vilket kan ge fördelningsmässigt ogynnsamma utfall - eller genom högre skatter. Oavsett vilket alternativ som väljs minskas hushållens disponibla inkomster, vilket minskar efterfrågan på andra produkter än hushållstjänster. Vidare är även hushållen underkastade en budgetrestriktion. En del av de pengar som konsumenterna spenderar på ytterligare hushållstjänster måste tas från annan konsumtion eller från hushållens sparande. En följd av subventionen blir således att konsumtionen av andra varor och tjänster trängs undan, vilket minskar produktion och sysselsättning inom dessa delar av ekonomin. Dessa omständigheter innebär att jag inte är övertygad om att en subventionering av hushållstjänster leder till en varaktig uppgång i sysselsättningen. Jag vill också erinra om de riktlinjer för tillväxtpolitiken som regeringen redovisade i proposition 1995/96:25. Av denna framgår att sysselsättningspolitiken är inriktad på en långsiktigt hållbar utveckling som bygger på god produktivitetsutveckling och tillväxt. En sådan utveckling uppnås inte genom skattelättnader för verksamheter som inte förmår bära normala arbetskraftskostnader. Detta utesluter dock inte att vissa temporära åtgärder kan vidtas av arbetsmarknadspolitiska skäl. En subventionering av hushållstjänsterna kan också få fördelningsmässigt ogynnsamma effekter. Empiriska studier visar i allmänhet att hushållstjänster är en s.k. lyxvara, vilket innebär att höginkomsttagare tenderar att spendera en större andel av sin budget på sådana tjänster än låginkomsttagare. Detta medför att en subventionering av hushållstjänster ger en relativt sett större realinkomstförstärkning åt höginkomsttagarna. Jag vill slutligen erinra om att vård, omsorg och utbildning också är arbetsintensiva tjänster, som inte kan mekaniseras eller automatiseras. De är samtidigt så viktiga för samhällets karaktär och utveckling att vi i Sverige valt att i huvudsak finansiera dem med offentliga medel. Kraven på balanserade offentliga finanser begränsar de möjliga insatserna, även inom de områden som jag nu har nämnt. Det ekonomiska utrymme som kan finnas för en satsning på tjänster bör därför i första hand tas i anspråk inom dessa områden.
Herr talman! Jag vill börja med att tacka skatteministern för svaret på min fråga. Jag hävdar att den svenska arbetslösheten är ett gigantiskt problem, för enskilda människor och för hela landet. Socialdemokraterna har lovat en kraftig minskning av arbetslösheten. Taktiken har därvid varit ganska tydlig och enkel, tycker jag. Den har gått ut på att genom budgetsanering få ned räntorna, därigenom få i gång tillväxten och på det sättet få fart på ekonomin, och så skulle sysselsättningen öka. Efter nu drygt ett och ett halvt år har vi sett att resultatet har blivit marginellt. Taktiken har misslyckats. Ändå har vi inte sett någon socialdemokratisk omprövning av taktiken. Rädslan för att pröva nya grepp är stor och utbredd inom rörelsen. Tyvärr får en mängd enskilda individer betala ett högt pris för det, och därmed på sätt och vis hela landet. Den socialdemokratiska rädslan för omprövningar gör, som jag ser det, att man fokuserar på eventuella problem och missar möjligheterna. Detta gäller inte minst politiska åtgärder för att stimulera framväxten av en ny bransch för hushållstjänster. De flesta är i dessa dagar överens om att de nya jobben måste komma inom den privata tjänstesektorn. Här finns naturligtvis framtidsinriktade kunskapsföretag. Men här finns också en slumrande marknad för enklare tjänster. 1990 ned mer än 26 timmar per vecka på hushållsgöromål. Totalt innebär detta 3,7 miljoner heltidstjänster. Det är lika mycket arbete som utförs i den offentliga sektorn och den privata sektorn tillsammans. Personer med barn har enligt samma källa en total arbetsbörda på i genomsnitt 70 timmar per vecka. Samtidigt som allt fler drabbas av arbetslöshet är det också allt fler som får en tyngre arbetsbörda genom dubbelarbete. Det är ju genom de höga skattekilarna som marknaden för den här typen av tjänster, som man kan utföra i egen regi, i stort sett är utplånad. Den svarta delen av denna marknad är stor. Egen regi å ena sidan, svarta tjänster å andra sidan - det är de två stora sektorerna på den här marknaden. Sedan finns det en liten, liten vit sektor. Det finns också en ganska stor sektor där det här arbetet inte utförs på ett tillfredsställande sätt. Det är alla vi som under stor stress dras mellan å ena sidan att ge mer tid till barnen och å andra sidan att utföra de här uppgifterna på det sätt de egentligen borde utföras på. Den verklighet jag här har beskrivit har man sett i Danmark, och där har man bestämt sig för att göra någonting åt den. Jag undrar varför socialdemokraterna i Sverige inte är beredda att se möjligheterna när det gäller att göra någonting åt det här. I Danmark har man sett att statliga subventioner i slutändan lett till en nettovinst för staten som beräknats till 24 danska kronor per subventionerad timme.
Herr talman! Det svar som statsrådet Östros lämnade på Rose-Marie Frebrans interpellation tycker jag visar hur statiskt socialdemokraterna ser på de här frågorna. Det grundläggande problemet är naturligtvis att det generella skattetrycket på arbete är för högt här i landet. Det gör att man gång efter gång kommer att bli tvungen att diskutera olika åtgärder för att stimulera vissa sektorer. Skattekilen mellan den som skall köpa en tjänst och den som skall utföra tjänsten är i de här fallen ungefär fyra fem gånger arbetsinkomsten, dvs. den som tar emot lönen får fyra fem gånger mindre än vad den som utbetalar den måste tjäna. Då blir min naturliga fråga: Hur stor skattekil anser statsrådet egentligen att man kan tillåta? Har han någon idé om att få ned nivån, och var går i så fall breakeven för att vi skall kunna få en större sektor för hushållstjänster och andra tjänster i anslutning till detta? Bedömer inte statsrådet att en hel rad tjänster som i dag utförs svart måhända kan utföras vitt och faktiskt på det viset tillföra inkomster till statskassan? Moderata samlingspartiet har i samband med propositionen om ekonomisk politik i höstas föreslagit en annan ordning än den danska modellen, en ordning som påminner om en annan som var känd för många: avdrag på slutskatten för reparationstjänster och motsvarande. Vi hade en sådan ordning tidigare. Det har nu aviserats att den skall återkomma, och det tycker jag är bra. En motsvarande ordning tror jag hade varit en fördel även för denna sektor. Det hade haft en stor fördel gentemot bidragssystemet, nämligen att det då blir ett förhållande mellan två personer utan omväg via någon som skall administrera bidragen. Jag vill gärna höra hur statsrådet Östros ser på den modellen. Det är en viktig skillnad gentemot bidragsmodellen, och jag tror att den innehåller många fördelar.
Herr talman! Rose-Marie Frebran talade om den socialdemokratiska taktiken. Återigen tycker jag man kan höra - jag har hört det tidigare från kds-ledamöter i riksdagen - en tvekan om att budgetsanering skulle vara en god grund för att bekämpa arbetslösheten. Jag vill varna för den typen av strategibyte och den typen av idéer från kds. Vilken typ av arbetslöshetsbekämpning är möjlig om vi inte ser till att få kontroll över statens finanser? Det är klart att man kan ha en väldig tilltro till dynamiska effekter. Vi hade en regering 1991-94 som hade det, som sänkte skatter en masse på olika områden, inte kunde hålla igen offentliga utgifter på andra områden, och budgetunderskottet stack i väg. Vad fick det för effekt? Jo, det försvårade lågkonjunkturen. I och med att skattesänkningarna ökade budgetunderskottet ökade räntorna och tog död på företagsamhet i landet, inte minst småföretagsamhet. Förra året, 1995, var ett gott år när det gäller sysselsättning i Sverige. Om vi jämför 1995 och 1994 ser vi en ökning i den totala sysselsättningen med ca 60 000 personer. Vi visar nu att vi genom att klara budgetsaneringen kan ta ytterligare steg i arbetslöshetsbekämpningen. Vem hade kunnat föreslå 100 000 nya utbildningsplatser för ett och ett halvt år sedan? I det ekonomiska tillstånd som ni då lämnade över fanns det inget utrymme för den typen av politik. Det orkar vi med nu. Ändå har vi stabilitet när det gäller räntorna. Det är så vi kommer att kunna bekämpa arbetslösheten: genom att skaffa oss den styrka som behövs. Vi kan inte sätta i gång med subventioner och skattesänkningar innan vi har kommit till en punkt där vi känner att vi har offentliga finanser i balans. Den danska modellen skall naturligtvis inte avfärdas hur som helst, utan den skall man studera. Men glöm inte att det handlar om väldigt få heltidsarbetstillfällen. Detta har inte påverkat Danmarks massarbetslöshet mer än ytterst marginellt. Det handlar på många sätt om ett vägval när det gäller vad vi vill satsa på. Vill vi satsa på högproduktiva arbeten, arbeten där man faktiskt kan få en lön som man kan leva på? Eller skall vi välja en annan väg i arbetslöshetsbekämpningen: arbeten som inte ger en möjlighet att klara sig och sin familj i framtiden? Det handlar inte minst om ungdomar. Vad skall vi locka in ungdomar i under den period då studier och fortsatt utbildning visserligen är nödvändigt men då det också är lockande att komma ifrån utbildningen, som ju kan kännas jobbig ibland i tonåren? Skall vi då säga: Här får du en framtidsmöjlighet. Satsa på den här sektorn! Du kommer i 30-årsåldern att upptäcka att du inte kan försörja en familj i den här sektorn, men kom i alla fall! Det är mycket bättre att vi satsar på utbildning och kompetens och går den vägen i stället. Carl Fredrik Graf talar om ett statiskt synsätt. Jag vet inte om han menar att även budgetsaneringen är statisk. Då blir jag också orolig. Skattetrycket är för högt generellt sett, säger Carl Fredrik Graf. Vilka bevis kan han finna för att skattetryck förklarar massarbetslöshet? Titta ut över världen! Titta ut över Europa! Vi har vitt skilda skattetryck. Vi har vitt skilda skattesystem. Kan Carl Fredrik Graf hitta ett samband som säger att sänkta skatter ger full sysselsättning? Sänkta skatter i dag skulle försvåra budgetsaneringen och arbetslöshetsbekämpningen. Carl Fredrik Graf talar också om avdrag och det förslag vi har lagt fram i vårpropositionen och skattepropositionen om avdrag för reparationer i hemmet. Det är en väldig skillnad på byggnadssektorn och det vi nu diskuterar. Vi har gjort stora investeringar i den sektorn, t.ex. vad gäller människors utbildning. Människor går arbetslösa - vi har mycket hög arbetslöshet i byggnadsarbetarkåren - och vi har lågt utnyttjande av många andra resurser inom byggnadsindustrin. Att då stimulera med en tillfällig avdragsmöjlighet är en helt annan sak än att genom avdrag - som kommer att bli en subvention - öppna en sektor som inte kommer att kunna bära löner som man kan leva på.
Herr talman! Jag tycker det är väldigt märkligt att man gång på gång får höra från socialdemokratiska statsråd och riksdagsledamöter att vi inte skulle tycka att man skall sanera budgeten. När har vi lagt fram ett budgetförslag med ett sämre saldo än den socialdemokratiska regeringens? Det har vi självklart inte gjort, och vi kommer inte att göra det heller. Men en taktik som skall lyckas, en strategi som skall vara framgångsrik, måste innebära att man sparar och gnetar och satsar på tillväxtfrämjande åtgärder för företagandet i vårt land. Där har socialdemokratin misslyckats. Statsrådet talar om tilltro till dynamiska effekter. Ni sitter här och tittar teoretiskt på de här sakerna. Socialdemokraterna i Danmark vågar vara med och praktisera och pröva. Vad de då har funnit är att man har fått en vinst för statskassan på motsvarande 24 danska kronor per subventionerad timme. Här kan man sätta "subvention" inom citationstecken. Det är alltså fråga om en samhällsekonomisk vinst. Jag skulle önska att ni också kunde gå från teoretiserande till praktiserande. När skall ni våga pröva nya möjligheter när det gäller detta enorma problem som vi har i vårt land? Man hör er inte tala om det på samma sätt som tidigare. Det är uppsatt som ett mål - man skall minska arbetslösheten osv. - men vi ser inte vägen som verkligen kommer att leda dit. Även statsministern har gjort uttalanden som kan tolkas som att om vi bara får in tillräckligt många människor i utbildning och åtgärder så att antalet öppet arbetslösa hyfsas kan man tänka sig att vara nöjd med det. Jag förstår inte hur man kan tänka sig att vara nöjd med det. När det sedan gäller skatteministerns bedömning av den danska modellen, har jag sällan träffat på så många fördomar: "väldigt få", "marginell påverkan", "låga löner", "locka in ungdomar i sådant som de inte kan försörja sig på". Statsrådet har ju inte ens studerat den här modellen. Jag har varit på plats och mött representanter för företag och för departementet. Lönerna kan jämföras med lönerna för människor i sjukvården i Sverige och för flera andra grupper som har sammma nivå. Detta är inte på något sätt grupper som ligger under andra när det gäller möjligheten att försörja sig. I så fall måste vi säga att det är väldigt många med heltidslöner i Sverige som inte har möjlighet att försörja sig, därför att de har löner på den nivån. Statsrådet säger också att det är fråga om "väldigt få" och "marginell påverkan". Ja, det här började som en mycket försiktig försöksverksamhet. Det debattklimat som nu finns i Sverige fanns också i början i Danmark, men det har nu gått över. Man började väldigt smått med en försöksverksamhet, men utvecklingen är oerhört positiv. Bedömningen från branschens och departementets sida är nu att det sker en fördubbling av antalet tjänster under ett antal år. Det är alltså en mycket dynamisk utveckling. Det har verkligen en påverkan. Ni teoretiserar bara. Praktisera litet grand i stället! Låt inte det här få vara bara lyxjobb eller svartjobb, utan låt det vara jobb som vanligt, hederligt folk kan köpa!
Herr talman! Jag ställde ett antal frågor till statsrådet. Thomas Östros lär ju vara skolad ekonom, och jag hade av det skälet tänkt mig kunna få någon bild av vad han ansåg om skattekilarna. Jag nämnde en relation, fyra till fem gånger, och ställde frågan om han ansåg att det fanns en nivå, break even, som gjorde det möjligt för privatpersoner att anställa människor utan att de här skattekilarna får de skadliga effekterna. Jag ställde också en fråga om statsrådet hade någon uppfattning om det här inte kunde flytta jobb från den svarta till den vita sektorn. Det hade han inte heller någon synpunkt på i sitt inlägg. Statsrådet ställde en fråga till mig: Finns det några exempel på länder som har sänkt skatter och det har lett till flera arbetstillfällen? Han tänkte sig då i första hand Europa. Men det finns ju ett stort land som ligger utanför Europa, nämligen Förenta staterna, där det under de senaste tio åren har åstadkommits en enorm expansion inom hushållssektorn. Där är ju skatterna lägre, som Thomas Östros säkert känner till. Herr talman! Jag tror att det är på det sättet att Thomas Östros och hans vänner i regeringen inte vill ha den här typen av tjänster. I svaret säger Thomas Östros: "De är samtidigt så viktiga" - dvs. de här tjänsterna - "för samhällets karaktär och utveckling att vi i Sverige valt att i huvudsak finansiera dem med offentliga medel." Det leder mig till den slutliga frågan i den här debatten: Är det på det sättet att statsrådet har bestämt sig för att alla typer av tjänster när det gäller vård och omsorg, som också skulle kunna ligga inom ramen för det vi nu talar om, skall bara det offentliga utföra och att det därför inte är någon idé att fundera över några andra alternativ? Jag är litet besviken över att inte finna någon sorts ansats eller någon vilja att finna nya vägar på det här området. Jag tror att det finns nya vägar att finna arbetstillfällen, och jag hoppas att statsrådet kan försöka ta det till sig.
Herr talman! Får jag börja med att vända mig till Rose-Marie Frebran när det gäller tillväxtfrämjande åtgärder. Vad är det den socialdemokratiska regeringen har gjort? Jo, vi har lagt en grund som gör det möjligt att bekämpa arbetslösheten. Ni har prövat vägen med skattesänkningar, på flera områden än sådana som vi diskuterar i dag, bl.a. stora skattesänkningar på kapitalområdet och annat. Vad ledde det till? Jo, det ledde till finansiellt kaos, höga räntor och sämre sysselsättningsutveckling. Det är inte så att arbetslösheten bestäms av vad de som har jobb jobbar med. Det bestäms av hur låga räntor vi får, som bestäms av budgetsaneringen. Det bestäms av hur lönebildningen fungerar och vilket ansvar arbetsmarknadens parter tar. Om Rose-Marie Frebran och andra vill att vi skall börja subventionera en del av sektorn kommer det att tränga ut en annan del av sektorn. Vad vill Rose-Marie Frebran spara på om vi skall minska skatteintäkterna på något annat område? Är det hemtjänsten som finns i kommunerna? Är det utbildningen i kommunerna? Är det äldreomsorgen? Det är klart att det inte bara är så att man kan finna ett område som kan växa utan att det har konsekvenser någon annanstans. Jag tycker att man i arbetsmarknadspolitiken skall ha en öppen syn och pröva olika modeller för att se till att människor har en chans att få in en fot i yrkeslivet. Men om man har som långsiktig strategi att subventionera hushållstjänster med skattemedel skall man tänka sig noga för, därför att de pengarna måste helt enkelt tas någon annanstans. Den danska modellen är värd att studera. Man skall vara öppen och studera de exempel som finns i olika länder. Men man måste också erkänna att det här inte är någon lösning på massarbetslösheten. Hur många årsarbeten har det gett i Danmark? Rose-Marie Frebran beskriver en dynamisk utveckling, men hur många årsarbeten har det hittills gett i Danmark? Kds har, när jag de senaste veckorna har lyssnat i riksdagen i olika sammanhang, avvisat flera besparingar när det gäller budgetsanering. Man har också sagt sig vilja ha skattesänkningar. Hur skall detta gå ihop? Jag väntar med spänning på den motion som kds skall väcka i början på maj. Carl Fredrik Graf diskuterar skattekilar och skattetryck och beskriver USA som ett föregångsland, genom att man där har haft en enorm expansion i hushållssektorn. Jag skulle vilja passa på att fråga Rose USA är ett bra exempel när det gäller expansion av tjänstesektorn? Det vi har där är inte någon liten subvention av en tjänstesektor, utan där har vi ett tillstånd med flera olika faktorer som driver fram en stor sektor med någonting som i USA kallas för arbetande fattiga, en stor sektor där man definitivt inte kan försörja sig på sin lön. Jag menar inte att man i den danska modellen inte kan försörja sig på sin lön, men det är ju subventionen som gör att man får en möjlighet att försörja sig. Men är det en långsiktigt hållbar strategi för arbetslöshetsbekämpning? USA har valt en annan väg, och de kan till synes vara framgångsrika när man tittar på öppen arbetslöshet i USA, som är 5-6 %. Det är bra för amerikanska historiker som tittar på en tidsserie. Men vad är priset? Man har byggt in ett allt tydligare klassamhälle, som det kommer att vara oerhört svårt att klara av i framtiden. Jag har hört framstående amerikanska akademiker ifrågasätta om USA klarar av att vara ett stabilt samhälle om 20-30 år, och om man kan kalla USA ett samhälle. Så illa kommer det förhoppningsvis inte att gå. Men förstå vilka krafter man sätter i gång om man vill ta den amerikanska vägen i fråga om arbetslöshetsbekämpning, med ingen arbetsrätt, med mycket låga minimilöner och med dålig social trygghet! Det är klart att det driver ned lönerna i de här sektorerna, och det är klart att människor för att överleva tar jobb i de här sektorerna. Det kommer vi också att få se om vi gör på motsvarande sätt i Sverige.
Herr talman! Detta är nästan sanslöst! Här får vi ett moderat inlägg i debatten, och sedan står skatteministern och öser ur sig allt av åsikter om Amerika och riktar sig till mig och frågar om detta är vad jag vill ha. Detta är otroligt! Här har jag framhållit en mycket fin modell, som man har prövat i Danmark och som jag dessutom har studerat ordentligt där. Jag har mött politiker och företrädare för branschen. Jag vill ha ett seriöst samtal med en ansvarig minister i Sverige om detta, och så råkar jag ut för det här. Nej, det här är inte lösningen. Jag hoppas att skatteministern är så klarsynt - jag tror egentligen det - att han inte tror att det finns något som kan kallas för lösningen på massarbetslösheten i Sverige. Det finns inte en sak som kan lösa det här. Men genom att använda den taktiken att man för varje sak som vi föreslår och vill diskutera, frågar om det är lösningen, avfärdar man allting. Det vi behöver är ju i stället en mängd olika lösningar för att vi skall klara situationen i Sverige. Låt låsningar, gammalt tänkande och prestige fara, så att vi kan få lösa problemen i Sverige! Vi måste väl kunna diskutera en åtgärd vid ett tillfälle utan att diskutera tio andra åtgärder samtidigt - om det inte är något stort rundabordssamtal vi har, då vi måste ta in mer. Men i en liten interpellationsdebatt skulle vi väl kunna göra det. I Danmark har man redan fått in en tredjedel av den svarta sektorn i det här. Det är delvis därifrån som resurser skall komma. En del skulle komma från det sparandet, säger statsrådet, och skulle därmed slå undan fötterna för annan konsumtion. Det är inte så jag har upplevt att det skulle gå till. Det finns mycket annat som jag tyvärr inte hinner kommentera. Jag vill ändå ta fasta på det statsrådet sade, att man skall studera det här, inte avfärda det helt och hållet.
Herr talman! Alla goda idéer och alla typer av modeller skall studeras. På en punkt är vi överens: Det finns ingen snabblösning på massarbetslösheten. Men det finns en väg som vi är säkra på är bra. Där utgår man ifrån att inte börja underminera statsfinanserna med olika typer av avdrag. Jag fick ett exempel av riksdagsledamoten Graf på den amerikanska vägen. Det var intressant att höra att Rose-Marie Frebran tydligen inte tycker att den är väg som det är värt för oss att gå in på. Den privata tjänstesektorn är naturligtvis den sektor som kommer att växa i Sverige framöver. Så har det varit sedan 60-talets början. Den har vuxit mycket starkt i Sverige. 1990 låg Sverige i toppenklass i Europa när det gäller andelen av befolkningen som arbetade inom den privata tjänstesektorn. Vi har alltså inte haft en slumrande privat tjänstesektor. Nu diskuterar Rose-Marie Frebran en annan typ av tjänstesektor, ett subventionssystem för att stimulera fram en sådan tjänstesektor. Jag tycker inte att vi har råd med det. Hela tiden ställs vi inför svåra avvägningar i budgetsaneringen. Det handlar om svåra avvägningar i kommuner och landsting, och inte minst handlar det om avvägningar här i kammaren mellan transfereringar, a-kassa, socialförsäkringar och stöd till viktig verksamhet ute bland människor. Då ser jag inte att vi har möjlighet att införa ytterligare subventioner. Jag fick inget svar på hur många som årsarbeten det hade gett i Danmark, men jag skall studera det själv. De uppgifter som jag hastigast tagit del av ger vid handen att det är ganska få. Jag är villig att titta på en dansk modell, men det är mycket svårt att i nuvarande läge gå in för en subventionering av en tjänstesektor.

Herr talman! Dan Ericsson har frågat miljöministern vad som gjort att frågan om införandet av avfallsskatt tillåtits bli försenad med minst ett år och om hon är beredd att lyfta ut de mer okomplicerade delarna ur Avfallsskatteutredningen för att riksdagen skall kunna fatta beslut om en skatt som kan bli införd vid årsskiftet 1996/97. Frågan är ställd mot bakgrund av att regeringen bifallit en framställning från Utredningen om beskattning av avfall som deponeras om förlängd utredningstid så att utredningsarbetet skall redovisas senast den 30 september 1996 mot i direktiven angivna den 31 mars 1996. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. I slutet av februari i år inkom den särskilde utredaren med en begäran om att få förlängd tid för utredningsarbetet. I sin skrivelse pekar han på att utredningen befinner sig i ett intensivt skede. Enligt hans uppfattning kan en skatt på avfall införas och bli ett viktigt kompletterande styrmedel för att miljöanpassa avfallsbehandlingen och minska avfallsmängderna. Han pekar på att underlaget för vissa delar av avfallet - främst från industrin - är bristfälligt. Ett samlat förslag med noggranna konsekvensanalyser kunde därför inte lämnas till den 31 mars i år. Vidare pekar den särskilde utredaren på att andra viktiga utredningsarbeten för närvarande görs av Miljöbalksutredningen och Naturvårdsverket beträffande avfall. Ett samlat, genomarbetat förslag skulle enligt den särskilde utredaren underlätta införandet av en avfallsskatt, och en förlängning av utredningstiden skulle göra det möjligt att beakta andra utredningsinsatser. Herr talman! Det fanns ingen anledning för regeringen att ifrågasätta utredarens bedömning. Jag vill särskilt peka på att just avsaknaden av konsekvensanalys i det senaste betänkandet om avfallsskatt genomgående kritiserades av remissinstanserna. Det har också bidragit till att något förslag ännu inte lagts fram. Innan en sådan analys finns saknas tillräckligt underlag för att gå fram med ett förslag. I den analysen bör även vägas in de utredningsarbeten som tidigare nämnts. Effekterna av en avfallsskatt kan inte bedömas utan att hänsyn tas till vad som föreslås där. Jag anser därför att det varken är möjligt eller lämpligt att bryta ut vissa delar för lagstiftningsåtgärder nu.
Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret, som jag tycker ändå innebär ett olyckligt besked. Det verkar nu som om i stort sett alla frågor läggs i långbänk, i utredningar och beredningar utan att man kommer fram till ett beslut. Miljöbalken är ett väldigt trist exempel i det här sammanhanget. Det har vi debatterat ett antal gånger de senaste två åren. Det är regeringen och Miljöpartiet som bär ett gemensamt ansvar för att man har förhalat just miljöbalken, som vi annars hade haft i kraft sedan den 1 juli förra året. Nu vet vi inte när den kommer att träda i kraft. Den här förseningen av miljöbalken bidrar också till att försena andra viktiga utredningar. Det hänvisas till det i svaret. Man börjar faktiskt ta sig för pannan när det gäller att lägga allting i utredningar och på det sättet inte komma till skott. Problemet finns nog inte i första hand hos utredaren utan hos den politiska ledningen. Man har uppenbara problem med att komma till beslut. Har man ingen uppfattning är det bästa att tillsätta en utredning. Jag hade faktiskt förväntat mig en annan beslutskraft hos regeringen Persson. Jag kan nu konstatera att det faktiskt verkar bli tvärtom. Man förhalar, man tillsätter utredningar, bereder vidare utan att komma till riksdagen med förslag. Det är allvarligt att avfallsskatten nu inte heller kommer att införas. Det innebär stora svårigheter för kommunernas miljöansvariga i deras planering. Nyligen kom det en rapport från Svenska naturskyddsföreningen där man har undersökt vilka nationella hinder det finns för lokala Agenda 21-arbeten och vilka åtgärder som behövs för att undanröja dem. Det är intressant läsning. Brister i den nationella miljölagstiftningen är det största hindret i kommunernas miljöarbete. Återigen: Regeringen har förhalat den nationella offensiva miljölagstiftningen. Observera att det är riksdagens miljömål som skall klaras av. Det är då rimligt att vi från riksdagens sida ger kommunerna instrument för att se till att man kan genomföra de mål som har satts upp. I det sammanhanget kan man konstatera att lag om avfallsskatt passar väl in i de kommunala strävandena att få en ekologiskt hållbar utveckling. Frågan om avfallskatt har också bäring på ett tidigare interpellationsämne från min sida, då jag debatterade det med Anna Lindh, nämligen möjligheten att komma bort från förbränning av importerat avfall från Tyskland. I den debatten anförde miljöministern att förslaget om en avfallsskatt skulle kunna vara ett viktigt instrument i arbetet för att minska kostnadsskillnader i omhändertagande mellan Tyskland och Sverige. Om avfallsskattens införande nu fördröjs minskas möjligheterna att snabbt komma till rätta med avfallsimporten från Tyskland, som är väldigt omfattande i dag. Vi har under den senaste tiden vid flera tillfällen haft anledning att diskutera den dåliga måluppfyllelsen när det gäller mål och utfall inom miljöområdet. Vi har klarat av bara ett av de nio nationella målen, åtta är ouppfyllda. Det blir ingen större hjälp i och med att regeringen inte lägger offensiva förslag på riksdagens bord. Till sist vill jag hänvisa till vad statsrådet säger i svaret om vad utredaren har sagt. Enligt utredarens uppfattning kan en skatt på avfall införas och bli ett viktigt kompletterande styrmedel för att miljöanpassa avfallsbehandlingen och minska avfallsmängden. Det går att göra det, och det hade gått att bryta ut just den här delen. Men nu är handling som efterlyses, det är det som saknas.

Herr talman! Sten Andersson har frågat miljöministern vilka åtgärder hon avser att vidta för att fastighetsskattens inverkningar på miljöförbättringar skall bli mera positiv. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Allmän fastighetstaxering av småhus sker vart sjätte år. Regler om detta finns i fastighetstaxeringslagen. Taxeringsvärdet ligger till grund för bl.a. uttag av fastighetsskatt. Taxeringsvärdet skall bestämmas till ett belopp som motsvarar 75 % av marknadsvärdet. Marknadsvärdet på en fastighet är beroende av flera faktorer. En sådan faktor är naturligtvis byggnadens standard och utrustning. Ett hus, i vilket det vidtagits åtgärder för att få ned energiförbrukningen och därmed boendekostnaden, bör rimligtvis vara attraktivare på marknaden än ett likvärdigt hus där motsvarande energibesparande åtgärder inte vidtagits. Jag delar uppfattningen att det är angeläget med åtgärder som leder till förbättrad energihushållning. Ett eventuellt stöd på detta område bör emellertid utformas på annat sätt än som en avvikelse inom fastighetsbeskattningen. Mot bakgrund av det sagda har jag inte för avsikt att ta något initiativ till åtgärder som syftar till särbehandling av dem som till följd av investeringar i energibesparande och miljövänlig teknik fått ett högre marknadsvärde på sina fastigheter - och därmed ett högre taxeringsvärde på dessa.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Det är väl okej att Socialdemokraterna går ut och förespråkar en högskattepolitik. Men det skulle ha varit en Gudi behaglig gärning om man hade gjort det även före valet i stället för, som man nu gör, efteråt. I TV-programmet Granskning har det ökande fifflet i Sverige beskrivits. Även Gunnar Myrdal sade på sin tid att svenska folket var ett folk av fifflare. Jag vill påstå att fastighetsskatten är starkt provokativ. Jag förstår att folk i alla fall tänker på att försöka fiffla och komma undan. Den här skatten är nämligen inte rättvis. Den är heller inte konsekvent, utan den är ologisk. Herr talman! Jag gick inte upp i debatten i egenskap av skatteexpert, utan jag gjorde det därför att jag i riksdagen är engagerad i boendefrågor och i frågor som rör konsekvenserna för miljön med tanke på fastighetsskatten. I t.ex. annonser uppmanas vi att investera i kyl, frys, spis, ugn eller värmepump för att därmed få ned kostnaderna för energiförbrukningen och således få mera pengar i plånboken. Man sparar pengar och man sparar miljö, heter det. Det är både sant och inte sant. Visst minskar energiförbrukningen, men i stort sett i samtliga fall äts vad man där vinner upp av den ökade fastighetsskatten. Statsrådet säger att han inte är beredd att ändra på regler. Däremot kan han tänka sig något annat. Då är min lilla fråga: Exempelvis vad? Själv skall jag här ge några exempel. En kyl frysen kostar. Bor jag däremot, så är det i extremfallet, i Stockholm i en villa med sjöutsikt ökar min skatt med 2 800 kr per år och taxeringsvärdet med 90 000 kr. Tror statsrådet verkligen att det går att öka priset på ett hus med 100 000 kr därför att man satt in en kyl, för vilken inköpspriset är 5 000 kr? Ett vida värre exempel är följande. Om jag köper en större ugn, som kostar ungefär 10 000 kr, blir det för mig som hyresgäst inte heller här någon skatt. Men i extremexemplet - dvs. om man bor i Stockholm i en villa med sjöutsikt - får man betala 4 800 kr mer i skatt per år. Taxeringsvärdet ökar med Tror statsrådet att en ugn för 10 000 kr gör att jag vid en försäljning kan få ut kanske 150 000 kr mera? Då skall man nog vara rätt så naiv. Människor är ju, på gott och ont, påhittiga. Tyvärr tror jag att många föredrar att inte kryssa för korrekt i sina taxeringsblanketter. Jag kan t.ex. tänka mig att det införs leasingsystem. Man leasar en kyl eller en ugn. Då blir det svårt att med nuvarande regler beskatta villaägaren för det. Statsrådet säger då säkert att det går att hitta nya lagar för det. Men människor kommer ändå att fortsätta på det här viset. Så länge folk inte känner för en skatt som slår så orättvist och abnormt tvingas folk, tyvärr, att bli fifflare. Jag skulle vilja ha ett svar där, för jag kan inte på ett pedagogiskt sätt förklara att samma sorts kyl eller ugn som kostar exakt samma i hela Sverige kan få så enorma effekter vad gäller fastighetstaxeringen.
Herr talman! Sten Andersson talar om energi och miljöförbättrande åtgärder. Det är oerhört viktiga åtgärder - åtgärder som vi alla har anledning att vidta, inte minst som husägare, som ju faktiskt också står för kostnaderna för energiförbrukningen. Fastighetsskatten, Sten Andersson, är dock ingen miljöskatt i sig, utan den är en skatt på en kapitaltillgång. Vi har också skatter på andra kapitaltillgångar. Vidare är fastighetsskatten en skatt som ger stora inkomster till statskassan. Skulle vi börja göra undantag för energibesparande och miljöförbättrande åtgärder är de flesta förbättringar av ett hus att hänföra till den typen av åtgärder. Och skulle vi börja göra undantag och minska fastighetstaxeringsvärdet eller fastighetsskatten, skulle hela systemet efter hand gröpas ur. Fastighetsskatten är ju en skatt på en tillgång som man har. Skall en tillgång beskattas måste man på något vis försöka uppskatta marknadsvärdet. Det är klart att flertalet kan hålla med Sten Andersson om att det kan bli konstiga effekter ibland. Men det handlar om att se till prisläget i ett område, för det har att göra med marknadsvärdet. Hur attraktivt är området? Vilka priser kommer de här bostäderna att säljas till? Det gäller också att försöka fånga effekten av att det faktiskt finns olika typer av hus i samma område. Hur vi skall hitta ett sådant system utan att ha någon typ av faktorer att gå efter är för mig svårt att se. Självfallet är det inte världens enklaste system, men det är ett viktigt system som ger stora inkomster till statskassan. Det gör att man försöker behandla olika typer av sparande hyggligt lika. Sten Andersson talade om kommunala lägenheter och det är klart att man i det fallet inte äger sin lägenhet. Man är dock med och betalar fastighetsskatt via den hyra som betalas in till bostadsbolaget. Äger man sitt hem har man däremot nämnda typ av tillgång. Således är det inte alls orimligt att vara med och betala fastighetsskatt. Hur blir det om vi går från ett system där marknadsvärde och taxeringsvärde har ett tätt samband till ett system där det blir en allt större skillnad? Vad tror Sten Andersson att det får för effekter när det gäller människors tilltro till systemet?
Herr talman! Beträffande frågan sist i statsrådets inlägg: Jag tror inte att tilltron till systemet kan bli mindre än den hitintills kunnat bli. Förstår inte statsrådet att om statsrådet t.ex. hade ägt en butik som säljer värmepumpar, kylskåp och spisar och det annonserades om att genom en investering i en spis eller värmepump, kommer energiförbrukningen jämfört med den före köpet aktuella kostnaden att sänkas med ett visst antal kronor per år? Men hur blir det om man sedan i samma annons skriver att man dock måste räkna med att behöva betala en skatt som vida överstiger vad man tjänar på att få en mindre energiförbrukning? Det här med hyresrätt kan alltid diskuteras. Men en bostadsrättsinnehavare kan själv bestämma om han eller hon skall köpa en bättre spis eller en bättre ugn. Bostadsrättsinnehavaren får inte mera skatt för det. Det är bara om hela föreningen gör det här köpet som det gäller. En enskild bostadsrättsinnehavare däremot får alltså inte mera skatt. Jag inser behovet av att dra in pengar, men vi förlorar, tyvärr, också mycket pengar. Dessutom förlorar vi något som är mycket värdefullare, nämligen tilltron till politikerna och till det politiska systemet, när vi beslutar om förslag som i många delar är absurda och t.o.m. rent orimliga. Det borde statsrådet ta sig en liten funderare över. Jag har fortfarande inte fått svar på hur man pedagogiskt skall förklara varför samma ugn, som kostar exakt samma från Ystad till Haparanda, kan få så enormt olika konsekvenser. Den har exakt samma funktion om den står i Malmö, Haparanda eller Danderyd. Att folk är förvånade och att tilltron till detta förslag är svag kan inte vara någon hemlighet. Statsrådet säger att man kan tänka sig andra idéer för att kompensera dem som har gjort miljöeffektiva investeringar. Det skulle vara klädsamt om statsrådet kunde ge mig något exempel på att man blir belönad för att man gör en sådan miljöinvestering.
Herr talman! Jag vill säga till Sten Andersson att tilltron till politiker också får sig en rejäl törn om vi sänker skatter utan att i samma mån ha sänkt utgifterna. Om vi skulle lockas att sänka varje skatt som var impopulär skulle vi snart ha en sådan statsfinansiell situation att tilltron skulle få sig en enorm knäck. När det gäller energiförbättringar och miljöförbättringar är jag säker på att det ligger i intresset hos var och en som har ett hus att spara energi. Vi har ökade kostnader för energiförbrukning. Det är klart att det märks i plånboken hos de människorna om de gör förbättringar. Sten Andersson säger att bestämmelsen får absurda effekter över regionerna. Men det handlar om att vi försöker göra en koppling mellan marknadsvärde, fastighetstaxeringsvärde och fastighetsskatt! Det är ingen skatt på boende i sig. Det är en skatt på den tillgång man har - det hus man har - och då skall vi försöka fånga värdet på det. Man skall hitta ett hyggligt sätt att fånga detta marknadsvärde som inte blir alltför komplicerat. Jag har tidigare försökt förklara att Sten Andersson naturligtvis då och då kommer att kunna hitta effekter som inte riktigt stämmer överens med vad han tycker är bra. Det är framför allt Näringsdepartementet som sysslar med frågorna om andra åtgärder, men jag kan säga att det i dag inte finns några budgetmedel för att utöka någon typ av stöd. Men vi kommer i ett läge med partiledaröverläggningar om energifrågor och annat, och det är klart att sådan här frågor ses över i de sammanhangen. I dag finns det inga pengar för ytterligare stöd till sådana typer av investeringar.
Herr talman! Jag har på den lilla tid som statsrådet har varit i riksdagen förstått att han både är klok och begåvad och kunnig, och en coming politiker. Man kan bara se på hans karriär. Den har gått rätt så snabbt. Men förklara då detta för mig! Statsrådet säger att man sparar på energin och att plånboken sväller. Men många gånger äter en skattehöjning upp den effekten. Det är väl ett svårsålt argument? En fastighetsmäklare har två hus med sjöutsikt till försäljning i Stockholm. I det ena huset har man ingen fin ugn. I det andra har man det. Ugnen kostar 10 000. Tror statsrådet att mäklaren kan få ut närmare 150 000 kr mer i försäljningsvärde för det hus där det finns en ugn som kostar 10 000 kr? Förklara det, men säg det sakta så att jag förstår det. Jag förstår det faktiskt inte.
Herr talman! En sista kommentar till Sten Andersson: Fånga marknadsvärdet! Det är det som är det intressanta. Det är naturligtvis konsumenterna på den marknaden som bestämmer vilka typer av investeringar som ger en höjning av marknadsvärdet. Det är inte en skatt på boende i sig. Det är en skatt på den kapitaltillgång som man placerar i. Vi kan inte ha ett system där vi behandlar människors olika sparformer på väldig olika sätt. Om åtgärder som man gör i miljö och energibesparande syfte inte leder till att husets värde ökar, eller i värsta fall skulle leda till att husets värde sjunker, är det naturligtvis inte meningen att de skall räknas in. Jag litar på att myndigheterna gör sådana övervägningar när man tittar över systemen. Det skall vara åtgärder som leder till att värdet på fastigheten höjs. Det skall finnas konsumenter som efterfrågar den typen av åtgärder, och det skall få effekt på taxeringen just på grund av kopplingen till marknadsvärdet. Jag förstår att Sten Andersson vill sänka denna skatt. Moderaterna vill sänka många skatter. I sina riktigt hissnande ögonblick talar man om att sänka skattekvoten till 40 % av BNP. Detta är väl ett av de stegen. Jag tycker att de intäkter vi får av denna skatt går till oerhört viktiga samhällsändamål. Det kommer de att fortsätta göra.

Herr talman! Carl Fredrik Graf har frågat finansministern vilka förändringar han är beredd att vidta för att skattereglerna inte skall leda till försämrade möjligheter att rekrytera nämndemän samt om han är beredd att skriva in i kommunalskattelagen att tjänsteställe för nämndeman är bostaden när denna tjänstgör som nämndeman. Frågan har ställts mot bakgrund av en dom från Kammarrätten i Jönköping den 2 februari 1996, där kammarrätten fann att nämndemän som inte uppbär särskild ersättning för förberedelsearbete skall anses ha sitt tjänsteställe vid domstolen. Jag har ansvar för skattefrågor inom regeringen. Interpellationen besvaras därför av mig. Enligt punkt 3 av anvisningarna till 33 § kommunalskattelagen avses med tjänsteställe den plats där en arbetstagare fullgör huvuddelen av sitt arbete. Om arbetsgivaren ger ut ersättning för resor mellan bostaden och tjänstestället är ersättningen skattepliktig intäkt. Arbetsgivaren är skyldig att göra avdrag för preliminär skatt på den utbetalade kostnadsersättningen. Den skattskyldige kan enligt 45 § 1 mom. uppbördslagen få jämkning av den preliminära skatten om han gör det sannolikt att den slutliga skatten kommer att avvika från den preliminära skatten. Kammarrättens dom innebär att Domstolsverket skall göra preliminärskatteavdrag på resekostnadsersättningar som utbetalas till de nämndemän som har sitt tjänsteställe vid domstolen, men inte för dem som har sitt tjänsteställe i bostaden. Ersättning för förberedelsearbete utbetalas endast till nämndemän som tjänstgör vid länsrätterna, och dessa nämndemän har därför enligt domen sitt tjänsteställe i hemmet. Övriga nämndemän har enligt kammarrättens avgörande sitt tjänsteställe vid den domstol där de tjänstgör. Tjänsteinkomstbeskattningen har nyligen varit föremål för översyn. I sitt slutbetänkande belyste utredningen de problem som finns för vissa yrkesgrupper såsom för musiker, artister, reservofficerare, styrelseledamöter, nämndemän och liknande grupper med anledning av gällande bestämmelser om tjänsteställe i skattelagstiftningen. I betänkandet lämnades inga förslag till ändrade regler för dessa yrkesgrupper. I proposition 1993/94:90, Översyn av tjänsteinkomstbeskattningen m.m., föreslogs dock en särskild undantagsregel för reservofficerare som innebär att de skall anses ha sitt tjänsteställe i bostaden. Nämndemännens situation skiljer sig från reservofficerarnas bl.a. genom att resorna för reservofficerare kan sträcka sig över hela landet och sålunda bli mycket kostsamma för den skattskyldige. I det fall nämndemannen har sitt tjänsteställe vid domstolen skall således preliminär skatt dras på utbetald resekostnadsersättning. Nämndemannen får i sin självdeklaration yrka avdrag för kostnaderna för resan till och från domstolen. Om den preliminära skatten överstiger den slutliga skatten får nämndemannen överskjutande skatt året efter det att han har haft kostnaden. De nämndemän som har kostsamma resor mellan bostaden och sitt tjänsteställe vid domstolen kan, som jag tidigare har nämnt, få jämkning av den preliminära skatten och därigenom åtminstone delvis undanröja problemet med preliminärskatteavdrag på resekostnadsersättningen. Jag är medveten om att nu gällande skatteregler kan medföra olägenheter för vissa nämndemän. Jag är dock för närvarande inte beredd att ändra gällande lagstiftning för denna grupp. Finns svårigheter att rekrytera nämndemän bör de övervinnas på annat sätt än genom ändrade skatteregler. Jag vill i det här sammanhanget nämna att det för närvarande pågår en översyn av den organisatoriska strukturen inom domstolsväsendet. Dessutom kan nämnas att justitieministern kommer att svara på en interpellation den 25 april 1996 om reglerna för ersättning till nämndemän.
Herr talman! Klockan är nu efter 14 på fredagseftermiddagen, och jag har stannat kvar här i kammaren och sett fram emot det svar som statsrådet skulle lämna. Eljest skulle jag ha varit hemma i Halland. Jag vet inte om jag hade gjort mer nytta där än här, men jag får ändå konstatera att svaret var bra trist. Det ger en bakgrundsbeskrivning och beskriver rättsläget, och det kände jag till. Det var nämligen bakgrunden till min interpellation. Sedan säger statsrådet i klämmen att han är medveten om att det är ett problem men att han inte tänker göra någonting åt det. Där kunde ju debatten sluta. Av de förra interpellationsdebatterna lärde jag mig att statsrådet inte är så benägen att svara på frågor som man ställer. Därför skall jag försöka skärpa mig och bli tydligare i det avseendet för att underlätta. Runt om i landet tjänstgör det 4 000-5 000 nämndemän. Det är en förutsättning för att det svenska rättsväsendet skall fungera att de kommer till rätten och fullgör sina uppgifter där. Det är också ett problem att rekrytera nämndemän, och det känner ju statsrådet till. Det antyds ju indirekt i svaret. Herr talman! Jag tror att rekryteringssvårigheterna kommer att accentueras genom det rättsläge som har uppkommit med anledning av domen i kammarrätten i Jönköping. Den innebär att det blir fråga om preliminärskatteavdrag för de kostnadsersättningar som Domstolsverket betalade ut till nämndemannen. Har en nämndeman haft en utgift på 100 kr får han 100 kr, men 30 kr försvinner i skatt. Jag menar att dessa regler medför olägenheter. Jag vet inte om man skall märka ord när man läser ett interpellationssvar, men det framgår ju att en förändring är gjord när det gäller reservofficerare - det är för övrigt en mycket bra förändring. Där står det att det handlar om mycket kostsamma resor. Då är frågan om det är någon skillnad på mycket kostsamma resor och bara kostsamma resor, och om det är så att det bara är kostsamma resor får förmodligen den som gör en arbetsinsats för staten delvis betala för det själv. Har statsrådet funderat på rollen som förtroendeman? I många andra sammanhang är det ju så att bostaden betraktas som tjänsteställe för förtroendemän. Det är ju naturligt. Nu ingår det i domstolsprocessen för vissa nämndemän att man inte har någon inläsning. Det är jag medveten om. Men likväl är det fråga om en förtroendemannasituation. Har statsrådet någon fundering på om man kan jämföra nämndemännen med andra förtroendemän och på det viset komma runt problemet med hur man skall betrakta tjänstestället? Statsrådet säger också i sitt svar att om man trots allt har höga kostnader kan man begära jämkning hos skattemyndigheten. Om inte statsrådet redan är medveten om att en åtgärd för att åstadkomma besparingar inom skatteförvaltningar är att minska jämkningsförfarandena i olika sammanhang kommer han säkert att bli det. Detta tar tid och kraft från skattemyndigheterna. Jag tror inte att det är en särskilt framkomlig väg. Den är inte bra för skattemyndigheten, och den är inte särskilt praktisk för de enskilda nämndemännen. Det enklaste är naturligtvis att göra den förändring av 33 § tredje anvisningspunkten i kommunalskattelagen som jag nämnde redan i min fråga. Jag utgår ifrån att statsrådet trots allt är beredd att ta tag i det. Nu vill jag ställa en klar och tydlig fråga, och den kommer jag att upprepa tills jag får svar på den. Anser statsrådet att en nämndeman skall behöva betala netto för att tjänstgöra som nämndeman? Då räknar jag in effekten av arvode och preliminärskatteavdrag på det och kostnadsersättningar och preliminärskatteavdrag på det. Om saldot av detta blir minus, borde inte statsrådet då åtgärda det? Detta är väl trots allt en skattefråga? Det är ju preliminärskatteavdragen som gör att det blir på det här viset.
Herr talman! Det är en liten, men principiellt viktig fråga som Carl Fredrik Graf har tagit upp. Ytterst handlar det om hur vi ser på förtroendemännen och hur vi ser på de samhällsvaldas förankring ute i hela landet. Det är också viktigt att vi har ett skattesystem som människor kan ha respekt för. Det är viktigt att vanliga medborgare inte tycker att det är knäppt. Nämndemannen har ett viktigt uppdrag och spelar en viktig demokratisk roll i det svenska samhället. Ytterst är han en garant för att rättssystemet verkligen är förankrat bland medborgarna. De har jämställts med en yrkesgrupp i traditionell mening i svaret från departementet, men det är de inte. Detta är ett samhällsuppdrag. Vi talar om att hela landet skall leva, men det är minst lika viktigt att säga att hela landet skall vara representerat i olika demokratiska sammanhang. När det gäller de kommunala uppdragen har man löst detta så att landstingsledamöter och kommunala ledamöter anses ha sitt tjänsteställe i hemmet. Därigenom beskattas de inte om de får reseersättning från kommuner och landsting. På samma sätt måste man hitta en lösning för nämndemännen. Skälet till att jag har engagerat mig i det här ärendet är att jag har varit kontakt med en förtroendeman, en nämndeman Lars Mellberg, som är från Örebro. Han arbetar i den kammarrätt som är gemensam för Örebro och Jönköping. När han fick ut sin ersättning för nämndemannauppdraget stod det noll kr. Det skulle egentligen ha stått ett minusbelopp på hans löneanvisning, eftersom han fick skatta för den hotellförmån han fått i Jönköping. Han fick också skatta för den reseersättning som utbetalats från Domstolsverket. Detta är naturligtvis inte rimligt. Det är inte skäligt. I andra sammanhang kan man säga att man skall flytta till det ställe där man har jobbet. Det är naturligt att man gör det på sikt. Men han skall naturligtvis bo kvar i Örebro. Han skall representera Örebro läns medborgare i Kammarrätten i Jönköping. Vad blir resultatet av det här? Resultatet blir naturligtvis att Lasse Mellberg stannar hemma i Örebro, och det blir jönköpingsbor som deltar när den gemensamma kammarrätten sammanträder i Jönköping. Detta är alltså inte bra. Det är principiellt viktigt att det kommer fram en lösning. Om det skall ske genom en förändring av skattelagstiftningen eller genom förändringarna via Justitiedepartementet är jag inte kvinna att säga. Jag tycker att tanken att se över kommunalskattelagen känns rimlig, men det kan finnas andra modeller som är bättre. Jag tycker att det är oerhört angeläget att regeringen är medveten om att för det första är systemet som det fungerar i dag inte rimligt och för det andra är det bråttom att göra en förändring. Jag vädjar till statsrådet att markera att statsrådet i regeringen är beredd att se till att det blir en förändring. Om den kommer från Finansdepartementet eller från Justitiedepartementet är inte det viktigaste. Jag vädjar också till statsrådet att här säga att det snart kommer en förändring.
Herr talman! Jag beklagar att Carl Fredrik Graf inte kunde få vara hemma i Halland, men det är ju ändå han som har ställt interpellationen. Jag håller fullständigt med om att nämndemännen är en förutsättning för att hela det här systemet skall fungera. Jag är också medveten om att det är ett svårt rekryteringsläge för nämndemän. Mitt bekymmer gäller om vi skall använda skattesystemet för att lösa rättssystemets problem med rekrytering. Det uppstår nämligen svåra avvägningsförhållanden här. Det finns fler som också är intresserade av att få ett undantag i den här frågan. Vi har lämnat det till reservofficerare. Då är formuleringen "mycket kostsamma resor". Carl Fredrik Graf frågar om det inte är tillräckligt med kostsamma resor. Där ser man vilka svårigheter vi hamnar i när vi gör avsteg ifrån en skatteprincip. Det är precis dessa svåra avvägningar som jag har att göra när det gäller skattesystemet. Jag finner det inte rimligt att det är skattesystemet som skall lösa problemet med rekrytering av nämndemän. När det gäller jämkningsförfarandet är det naturligtvis så som Carl Fredrik Graf säger. Men om man befinner sig i en situation där man har mycket stora resekostnader skall man naturligtvis söka jämkning. Det tycker jag absolut att man skall göra. Inger Lundberg talar om att hela landet måste kunna vara representerat, och det är ju riktigt. För vissa förtroendevalda finns ju den här regeln om att man har sitt tjänsteställe i bostaden. Jag är inte säker på att det gäller alla kommunal och landstingspolitiker. Jag måste säga att jag blir litet förvånad, men jag lovar att läsa på det till nästa gång. Inger Lundberg ställer frågan på sin spets. Handlar det om att man skall ändra i skattelagstiftningen eller handlar det om att man på annat sätt skall underlätta rekryteringen av nämndemän. Jag kan inte se att det skall ske genom avsteg eftersom vi då även har andra grupper som omedelbart blir intresserade av avsteg.
Herr talman! Den här debatten har väl ändå i någon mening gjort att problemet krupit någon centimeter framåt. Vi har åtminstone ringat in frågan. Man kan lösa frågan på två sätt. Antingen kan man höja arvodena i sådan utsträckning att saldot för det arbete som nämndemännen bedriver blir bättre, och den vägen tenderar statsrådet Östros att föredra. Då skall arvodet täcka skatten för kostnadsersättningen och samtidigt utgöra skälig ersättning för själva arbetet. Jag är emellertid tveksam till att detta statsfinansiellt sett är den rätta vägen. Det är inte så förfärligt många miljoner som snurrar runt i det här systemet, jag har fått uppgift från Domstolsverket om det. Jag är övertygad om att det ur statsfinansiell synpunkt och ur enkelhetssynpunkt vore enklast att lösa detta skattevägen, dvs. genom en förändring i kommunalskattelagen. Det är självklart så att det här jämkningsförfarandet finns nu, och det kan naturligtvis användas. Jag delar statsrådets uppfattning på den punkten. Men det är inte det som slutligen löser problemet, utan det handlar också om vilken syn staten har på detta. Jag tycker att det är orimligt att nämndemän skall hamna i en sådan situation som Inger Lundberg mycket tydligt beskrev. En person fick för utfört arbete 0 kr, men han skulle ha legat på minus. Signalen från staten blir ju att det jobb som nämndemannen utför inte är viktigt, och att det inte finns någon anledning att ersätta honom för de kostnader som uppstår i samband med förrättningen. Man får komma ihåg att skattesystemet inte bara skall ses som ett sätt att tekniskt lösa olika problem. Det handlar också rätt mycket om vilken attityd statsmakterna har till enskilda medborgare i olika frågor. Därför tror jag nog att vi måste lösa problemet på det här viset. Herr talman! Jag tänker upprepa min fråga från det förra anförandet, en fråga som statsrådet inte har svarat på. Anser statsrådet Östros att en nämndeman på grund av skattesystemets utformning skall behöva hamna i en situation där saldot blir noll eller där han betalar för det arbete som han har utfört för staten? Det är ett principiellt klarläggande som statsrådet är skyldig kammaren och som jag hoppas kunna få i nästa replik. Jag har nämligen blivit kontaktad av många nämndemän i den här frågan, och jag vill veta vad jag skall gå hem och säga till dem efter den här debatten. Skall jag bara säga att skatteministern inte hade något besked, att han visste inte vad han skulle göra, att det förmodligen inte handlade om skattesystemet men att det kommer ett interpellationssvar den Då får vi väl anledning att återkomma.
Herr talman! Jag håller med Carl Fredrik Graf om att det viktiga är att problemet blir löst. Personligen - det kan vi återkomma till när justitieministern är här - är jag litet tveksam till om en höjning av arvodena är den väg man skall gå, med tanke på att det är en viktig princip att nämndemannen skall representera sin hembygd. Själva grundidén är att vederbörande skall föra med sig synpunkter från medborgarna i hembygden till den domstol som han eller hon verkar vid. Antingen kan man förändra kommunalskattelagen, eller också kan regeringen förändra den förordning som avgör var tjänstemannens tjänsteställe är. Det är olika vägar att gå. Jag vill vädja till statsrådet att tala med justitieministern i den här frågan. Jag vill säga att jag blev litet bekymrad när jag läste svaret. Hur jobbar regeringen egentligen? Jag har varit kommunal förtroendeman. Då vågar man gå in litet grand på varandras områden och lösa frågor som människor tycker är jobbiga. Uppdelningen på olika departement gör att det blir oerhört sektoriserat, och det tror jag är litet farligt. Jag skulle vilja vädja till regeringen, nu när vi har en ny fräsch regering med nya fräscha ministrar, att man skall våga föra frågor och lösa frågor över sektorsgränserna. Det gäller sådana fundamentala, demokratiskt viktiga frågor som att vi skall ha nämndemän som representerar hela landet. Jag vill önska den nyvalde skatteministern lycka till med att litet grand revolutionera det jobbet också.
Herr talman! Jag tackar för det smickrande omdömet från Inger Lundberg, och jag hoppas att det består även under fortsatta diskussioner om olika frågor. Jag förstår problemet. Men jag vill också varna för tolkningen att jag säger att vi skall höja nämndemännens arvode. Justitiedepartementet har en pressad budget att hålla sig till, och jag kan absolut inte göra något sådant. Vårt skattesystem är sådant att det går en gräns för avdragsrätt för resor vid 6 000 kr. Jag vill säga både till Inger Lundberg och till Carl Fredrik Graf att det är många människor som möter den gränsen och som tycker att den är jobbig. Det uppstår ett problem när det gäller förtroende för skattesystemet om vi i allt större utsträckning pekar ut vissa grupper som inte skall beröras av bestämmelsen om en gräns vid 6 000 kr. Vi får problem, som vi också måste vara varse, om vi skall peka ut grupper bland de förtroendevalda som inte skall beröras av gränsen. När det gäller Carl Fredrik Grafs fråga om man skall behöva betala för att arbeta, är det naturligtvis i generella drag så att man aldrig skall behöva betala för att arbeta. Men om man får stora ersättningar för sina resor skall man söka jämkning så att man har en chans att få det justerat och slipper vänta till året därpå. Men gränsen vid 6 000 är en gräns som alla berörs av utom vissa specifika grupper, som är utpekade. Vi hamnar i svåra avgränsningar om vi skall peka ut andra grupper också. Men budskapet är mottaget. Jag inser svårigheterna med rekrytering av nämndemän, men det är ju heller inte riktigt mitt ansvarsområde.
Herr talman! Hade statsrådet satt punkt innan han började säga "men" hade det här kanske kunnat sluta riktigt bra. Men det gjorde han inte. Jag tycker ändå att jag kan notera en litet ödmjuk attityd i den här frågan. Samtidigt förvånar det mig att höjda arvoden inte heller skulle lösa problemet. Om det inte är höjda arvoden och det inte är fråga om att förändra utformningen av kommunalskattelagen, då är det klart att jag får sätta min tilltro till Inger Lundbergs förhoppning om att kreativitet och departementsöverskridande samarbete skall leda till nya lösningar på den här frågan. Det har vi väl anledning att se fram emot, till den 25 april. Jag tolkar det som statsrådet säger så, att man inte skall behöva utföra ett uppdrag för staten och vara en nödvändig del i rättsmaskineriet, och betala för det. Det skall man inte behöva. Så långt har vi nått någon form av konsensus. Men statsrådet är inte beredd att gå lika långt som jag. Jag tycker att det nu när rättsläget är klarlagt genom den här domen är läge för regeringen att inskrida och förändra rättsläget genom ny lagstiftning. Statsrådet tvekar på den punkten och sätter sin tilltro till chefen för Justitiedepartementet. Men jag tror precis som Inger Lundberg att det kan vara läge för de båda statsråden att prata sig samman, så att vi får en lösning som både täcker in skattefrågan och den andra mera övergripande frågan om rekrytering, som i och för sig är Justitiedepartementets ansvar. Herr talman! Jag tror inte att vi kommer så värst mycket längre denna fredagseftermiddag. Jag får fundera på vad jag skall säga till mina nämndemän där hemma, men det får jag väl göra efter den här debatten.

Fru talman! Först ett välkommen till statsrådet Messing, som jag har förmånen att ha ett första meningsutbyte med i kammaren i hennes nya roll. Jag har ju inte haft tillfälle att föra debatt via Aftonbladet. Därför passar jag här på att ge några synpunkter. Fru Schyman bekymrar sig över att statsrådet har glömt vad som sades på SAP-kongressen. Min slutsats är den motsatta.
Fru talman! Gudrun Schyman är besviken över att regeringen inte tar några initiativ. Jag är glad över att Gudrun Schyman efter fyra veckor har så stor tilltro till den socialdemokratiska regeringen. Jag skall ta med mig detta. Men vi har tagit initiativ. Den arbetstidskommitté som arbetar är tillsatt på regeringens initiativ. Den arbetsrättkommission som arbetar är tillsatt på regeringens initiativ. Vi i det socialdemokratiska partiet tycker att detta är ett bra sätt att lösa stora och svåra problem.
Jag tror nämligen att det är bra att man något fjärmar sig från den euforiska stämning som ibland kan infinna sig på kongresser, vilket gör att man fattar mindre välavvägda beslut. Det finns en rad skäl till att det kan vara angeläget med en arbetstidsförkortning. Det kan vara föräldrar med små barn som behöver en kortare arbetstid. Det kan vara människor med tungt arbete, i stor omfattning förlagt till nattetid t.ex.
Utgångspunkten är den s.k. svenska modellen, som alla eller i alla fall nästan alla är stolta över och tycker är ett bra sätt att gå till väga. Vi tycker att arbetsmarknadens parter skall klara av stora frågor och vill inte att arbetsrättsfrågorna skall komma tillbaka i regeringens knä. Det vill vi inte heller att lönebildningsfrågorna skall göra, utan tycker att frågorna skall lösas av parterna.
Det kan vara människor som har kommit upp i den ålder då deltidsarbete känns angeläget. Det kan handla om studier som gör intrång på arbetstiden. Dessutom kan det vara fråga om en allmän valfrihetssynpunkt. Det finns många skäl för en kortare arbetstid. Låt mig också säga att vi lever med några paradoxer. Först och främst har vi en förfärande arbetslöshet som, trots högkonjunkturen, tyvärr ser ut att vara i stigande. Den borde ha sjunkit.
Gudrun Schymans första fråga visar att hon inte riktigt har förstått den roll som regeringen nu har gentemot de statliga myndigheterna. Vi har alltså avvecklat den tidigare ordningen, där vi godkände samtliga kollektivavtal. De kollektivavtal som nu ligger på de statliga myndigheternas område är förhandlade och klara. De har öppnat för alternativa arbetstidsförkortningar och större flexibilitet. Jag tror att parterna själva i kommande avtalsrörelser har förmågan, viljan och orken att göra prioriteringar när det gäller arbetstidsförkortning, kompetensutbildning eller annat. Det är viktigt att vi ger parterna chansen att komma överens om vilka frågor som skall prioriteras i framtiden. Arbetstidskommittén ser också över hur arbetstidsfrågorna berör kvinnor och män.
I spåren av detta har debatten uppstått om huruvida man kan lösa arbetslöshetsproblemet med en kortare arbetstid. Jag tror inte att det är möjligt, dels därför att de länder som har prövat det inte har varit särskilt framgångsrika, dels därför att vi har en årsarbetstid som inte är alltför imponerande sett i ett internationellt perspektiv.
Samtliga kommittéer och utredningar under regeringens ansvar har till uppgift att ställa frågorna i ett jämställdhetsperspektiv. Helt klart är det så att ett ökat krav på flexibilitet på arbetsmarknaden och ökade krav på korttidsanställningar berör kvinnor och män olika mycket. Detta är ingenting som man skall blunda för, utan något som kommittéerna måste ta till sig.
Vårt bekymmer i Sverige är ju inte att vi arbetar för mycket, snarare tvärtom. Arbete är något som är både värdefullt och angeläget. Därför skall man inte förkorta något som är bra för ens egen skull. Här finns också en annan paradox. Arbetslöshet beror ju egentigen inte på arbetsbrist utan på andra brister. Det beror på brist på lönsamhet, brist på pengar i offentlig kassa och brister i vårt sätt att organisera arbetslivet. Jag tycker att det är bra, fru talman, att parterna nu får pröva frågan. Jag är nog mer förhoppningsfull än vad interpellanten kanske är. Jag tror att detta bör vägas mot något annat än att bara få en teoretisk matematik att gå ihop för det går säkert att lösa.
Till Elver Jonsson vill jag säga att jag håller med honom när det gäller de stora frågor som han tog upp. Det är viktigt att man ser över dem ordentligt och konstaterar att den höga arbetslösheten inte löses med några enkla grepp, för det är stora frågor. Det är också viktigt att man inte stänger några dörrar för att diskutera lösningar, utan vågar prova alternativa sätt och nya reformer.
Men praktiskt behöver vi mer arbetsinsatser och större arbetsprestationer i vårt land för människor som behöver mer av allmän omsorg. Det behövs miljöinsatser och ökad produktion, för det som vi har att leva på är ju det som vi producerar.
Jag tror att det är bra att låta fantasin sprudla litet grand och att tro att människor lokalt, men naturligtvis också centralt, kan komma på nya idéer och finna nya lösningar på svåra problem.
Fru talman! Det är möjligt att jag har en överdriven tilltro till den socialdemokratiska kongressens beslut. Det beklagar jag i så fall.

Är det inte så, beklagar jag det verkligen. Arbetstidsförkortningen är verkligen ingen ny fråga. Den har stötts, blötts och utretts på längden och tvärsen på alla upptänkliga sätt. Det vet ju Ulrica Messing också. Men det händer ingenting, och då måste ju någon ta ett ansvar.

Om det som man vill uppnå inte löses av arbetsmarknadens parter, så måste ju regeringen också ta ett ansvar. Här gäller det diskussioner om finansiering, skatter och liknande. Det måste ske ett samarbete mellan arbetsmarknadens parter å ena sidan och regeringen å andra sidan för att åstadkomma en önskvärd förändring. Jag utgår då från att vi båda anser att en önskvärd förändring vore en arbetstidsförkortning av en mängd skäl som vi kan sätta under rubriken höjd livskvalitet, ökad jämställdhet osv. - alla de vackra orden. Arbetstidsförkortningen har också betydelse för arbetslösheten, naturligtvis i kombination med skatteåtgärder, begränsning av övertidsuttag och liknande. En enkel samhällsekonomisk matematik säger att det måste vara bättre att fler jobbar sex timmar än att få jobbar åtta timmar plus en massa övertid. Vi kan inte ha en arbetsmarknad, där bara de ryms som kan arbeta 140 % för att finnas just in time till en arbetsgivare, bli utslitna och därefter spottas ut, medan vi har en stor konstant arbetslöshet, som är ett strukturellt problem. Detta är inget önskvärt. Alltså måste man göra någonting åt problemet, och där har regeringen ett ansvar. Det går inte att bara skjuta ifrån sig ansvaret till arbetsmarknadens parter. Därför efterlyser jag initiativ. Det är väl ändå så, Ulrica Messing, att regeringen är mycket initiativrik när det gäller att försöka påverka arbetsmarknadens parter i fråga om lönebildningen t.ex. Där skräder man inte orden, utan man åker ut och propagerar och driver på. Man hotar med att om detta inte löser sig så kommer man att göra någonting åt det. På samma sätt kan man ju göra i en sådan här fråga. Jag tror inte att man ens behöver hota utan kan förhålla sig väldigt konstruktiv. Vi i Vänsterpartiet har lagt fram ett förslag om att avsätta pengar i statsbudgeten till det som vi kallar en framtidsfond för att göra det möjligt för en arbetsgivare att finansiera den merkostnad som man kan ha i början när man behöver anställa fler därför att man går över till sex timmars arbetsdag t.ex. Detta tycker vi vore ett konstruktivt sätt att förhålla sig för en ansvarsfull regering eller majoritet, så det vill jag ha en kommentar till. Det andra vi har föreslagit är lagstiftning. Låt oss i första skedet lagstifta om en normalarbetstidsvecka på 35 timmar, och låt sedan resten bli föremål för förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter, eftersom det kan se olika ut i olika branscher. Det vore också en väldigt konstruktiv inställning som jag tror skulle ha ett stort gehör bland arbetsmarknadens parter och i olika sammanhang där man diskuterar denna fråga. Det behövs initiativ. Jag hade min första debatt med Mona Sahlin 1988 i denna kammare. Då satt hon som ordförande i en sådan utredning. Då fanns det ett skäl till att man inte ville föreslå arbetstidsförkortning. Skälet var att det inte fanns folk. Man sade att vi inte hade människor. Det var arbetskraftsbrist. Den situationen har vi inte i dag - tvärtom.
Fru talman! Jag kan dela interpellantens önskemål om att vi bör eftersträva det som ger livskvalitet. I arbetslivet är det inte bara att dela. Det handlar också om att förmera arbetsuppgifterna och göra dem åtkomliga. Jag nämnde tre saker som var uppenbara brister. Det var den bristande lönsamheten. Det var bristen i offentliga kassor. Det var bristen i vårt sätt att organisera. Jag håller med om att den stora övertiden är ett bekymmer. Den bör pressas tillbaka. Där har självfallet parterna ett mycket stort ansvar. Jag tror också att vi skall diskutera detta i ljuset av den mycket höga arbetslösheten. Massarbetslösheten, som innebär att var åttonde står utanför reguljär arbetsmarknad, är ett jättebekymmer. Vart femte hushåll är berört av arbetslöshet. Därför känner jag, fru talman, att den största uppgiften vi har som parlamentariker, och som regeringen självfallet har stort ansvar för, är att pressa ned den totala arbetslösheten. Det är uppgift nummer ett. Uppgift nummer två är att se på arbetstidens längd och arbetslivets innehåll. Det är förvisso icke oviktigt, men det gäller ändå att se till att vi får ett fungerande arbetsliv som ger oss inkomster så att vi kan få de goda livsmål som vi alla är så fullt eniga om. Till sist vill jag säga att jag uppskattar den öppenhet som statsrådet visar då hon säger att hon hyser stor tilltro till människors kreativitet och förmåga. Det snuddar rent av vid liberala tankegångar. Det tilltalar mig mycket. Då är mina förhoppningar också att regeringen känner bekymmer för det regelverk vi har och ser till att det utformas så att vi får en fungerande arbetsmarknad.

Fru talman! Jag får tacka socialministern för svaret. Jag hade hoppats att bytet på socialministerposten skulle ha inneburit ett nytänkande och en mer modern politik när det gäller synen på välfärd och valfrihet. I praktiskt taget alla svar som ges till borgerliga riksdagsledamöter här i kammaren, börjar den socialdemokratiska regeringens tideräkning 1991. Så är det även i socialministerns svar. Man vill göra sken av att de problem som Sverige har i dag skulle vara en effekt av den politik som fördes 1991-1994. Så är ju inte fallet, och det vet också Margot Wallström. Hon vet också att problemen har sina rötter 25-30 år tillbaka i tiden. Men den debatten kan vi föra en annan gång. Bakgrunden till min interpellation är att jag vill få svar på vad regeringen menar när man i regeringsförklaringen säger att man vill skydda verksamhet före transfereringar, och att jag vill utröna vilka värderingar som ligger bakom en sådan prioritering. Socialministern ger inget direkt svar på dessa frågor, men interpellationssvaret ger ändå en god ledning om regeringens position. Jag kan inte tolka svaret på annat sätt än att det offentligas kontroll över människorna för en socialdemokratisk regering fortfarande är om inte politikens centrala mål, så i alla fall dess centrala medel. Mest tydligt blir det i synen på hur man vill organisera den offentliga verksamheten. Där vi moderater under lång tid har kämpat för människors rätt att välja, har Margot Wallströms parti alltid sett valfriheten som ett hot mot välfärden, sammanhållningen och tryggheten. När det offentliga transfererar pengar är ambitionen att ge den svage möjlighet att konsumera vad han själv uppfattar som nödvändigt. När det offentliga transfererar naturaförmåner, och det var det min diskussion gällde, är ambitionen att den svage skall konsumera vad man på politiskt håll uppfattar som önskvärt. Här finns det en viktig principiell skillnad i synen på välfärd - och därför också i synen på människan och på hennes förmåga att själv eller tillsammans med sina närmaste fatta de centrala besluten i det egna livet. När Alva och Gunnar Myrdal på 1930-talet argumenterade för naturalinjen var det utifrån utgångspunkten att den enskildes val var irrationellt eller åtminstone normalt grundat på bristande information eller insikt om hur de bäst skulle organisera sitt vardagsliv. Eftersom allt tyder på att regeringen fortfarande delar den uppfattningen, blir dess agerande i välfärdsfrågorna också rätt logiskt. Den valfrihetskontrarevolution som Margot Wallström varit med om att leda sedan i oktober 1994 har tagit sin utgångspunkt i samma uppfattningar som makarna Myrdal ventilerade på 1930-talet. Teorin om medborgarnas begränsade kompetens i fråga om det egna livet är den bärande idén bakom den försämrade pluralismen och valfriheten i den offentliga verksamheten. Jag ser också i avskaffandet av vårdnadsbidraget och av rätten till avdrag för styrkta barntillsynskostnader just en ambition att försvåra för människor att själva fatta egna beslut. Det vore därför klargörande om Margot Wallström i stället för att hänvisa till att man har avskaffat vårdnadsbidraget för att man vill minska marginaleffekterna ärligt kunde tala om vad man menade med att göra det, och redovisa de verkliga skälen. Om man skall tro socialministern är det bidragsoch transfereringsbehovet som gör att vår känsla av gemenskap växer. Ju fler som inte klarar sin försörjning på egen hand, desto bättre. Det tycker jag är en förfärlig syn. Jag tycker också att man får en känsla av att det är rädsla för valfrihet som är det centrala för Margot Wallström när hon försvarar det hon kallar verksamheter. Men valfrihet för ju makten från de få till de många. Det innebär tilltro till människans förmåga att själv fatta de viktiga besluten i sitt liv och till förmågan att ta ansvar för de konsekvenser som följer av dessa. Jag är övertygad om att det i alla avseenden blir ett rikare samhälle om man får möjlighet att välja själv. Jag tror att det finns stora grupper av svenskar som är intresserade av att veta om de tillhör dem som inte klarar av att ta ansvar för sina egna liv och att välja själva.

Fru talman! Så är det inte riktigt, Margot Wallström. Vi kan i dag se att svenska barnfamiljer tvingas gå till socialbyrån för första gången därför att barnbidragen betalas ut sju dagar senare än tidigare. Många familjer har det i dag väldigt svårt. De befinner sig i en gripklo med ökade skatter, minskade bidrag och med en offentlig verksamhet som har urholkats. Det är dagens verklighet, Margot Wallström. Vi kan också se, att om Sverige hade haft samma utveckling i ekonomin som genomsnittet i OECD hade vi varit en tredjedel rikare i dag och haft 500 miljarder mer i resurser. Det är klart att situationen hade sett helt annorlunda ut om det hade förts en annan politik sedan början på 1970-talet än vad det har gjorts i Sverige. Margot Wallström säger: Vad är det för fel på barnbidrag och bostadsbidrag? Det var hela den diskussionen jag ville föra. Margot Wallström och den regering hon företräder vill ju skära ner på transfereringar för dem som inte får ekonomin att gå ihop för att tillförsäkra att man kan upprätthålla den kommunala verksamheten. Det var om det jag frågade Margot Där ligger den politiska styrningen. Varför låter ni inte människor få möjlighet att kunna leva på sin lön? Det jobbar vi för genom att sänka skatter. Är det inte möjligt skall man genom transfereringar och på annat sätt ge barnfamiljer möjlighet att själva påverka sitt eget liv. Men det vill inte ni. Ni vill hellre se till att ni styr dem genom att ni driver den offentliga och den kommunala verksamheten vidare. Det var det som hände med vårdnadsbidraget. Ni avskaffade vårdnadsbidraget. Ni avskaffade avdragsrätten för styrkta barntillsynskostnader. Ni gjorde det omöjligt för många att själva kunna bestämma hur de skulle ta hand om sina barn. Ni gör på samma sätt när det gäller friskolorna. Nu kommer ni att försvåra också för dem. I grunden handlar det om att ni inte vill att människor skall göra på sitt eget sätt. Det är ni som skall bestämma hur människorna skall leva långt in i den svenska familjens vardag. Det är det min diskussion handlar om. Ni slår vakt om den kommunala verksamheten, transfereringar in natura, medan jag se till att svenska barnfamiljer kan leva på sin egen lön och styra över sitt eget liv.

Fru talman! Makten i Chris Heisters Sverige är barnfamiljerna. Makten i Margot Wallströms Sverige är Margot Wallström, eftersom det är Margot Wallström som bestämmer hur vanliga barnfamiljer skall ha det. Min ambition är att svenska barnfamiljer och andra familjer skall kunna leva på sin lön och själva kunna påverka sitt eget liv. Föräldrar skall kunna välja den barnomsorg som passar dem bäst. De har den bästa kunskapen om vilka behov deras barn har och vilka önskemål de har. Det är därför som det är så viktigt att diskutera skillnaderna mellan mitt synsätt och det synsätt som Margot Wallström har. Margot Wallström vill slå vakt om den kommunala verksamheten som hon kan styra politiskt. Jag vill slå vakt om att den enskilda familjen har ekonomiska resurser och på det viset kan klara sitt eget liv. Det är den genuina tryggheten. Nu är det helt plötsligt ett annat argument för enskilda barnfamiljers möjligheter att välja. Förr skulle man inte ha avdragsrätt för styrkta barntillsynskostnader och vårdnadsbidrag, eftersom det gav marginaleffekter. Nu skulle man inte heller ha det för att det inte fanns pengar till det. Argumenten ändrar sig när Margot Wallström diskuterar. Margot Wallström säger att det inte var så populärt. 160 000 familjer sökte och fick vårdnadsbidrag och kunde utnyttja avdragsrätten för styrkta barntillsynskostnader. 75 % av alla som var berättigade sökte. Det visar att människor vill ta makten i egna händer. Inser Margot Wallström att vi måste föra en politik i Sverige som gör att vi får fart på hjulen, nya riktiga jobb, ser till att tillväxten stiger så att vi har möjligheter att klara oss och inte föra en politik som gör att vi går allt djupare ner, arbetslösheten bara växer och människornas förmåga att ta vara på sig själva minskar och man tvingas att gå till socialbyrån för att barnbidragen betalas ut en vecka senare än månaden innan? Det är inte någon trygghet, Margot

Fru talman! Jag vill börja med att hälsa socialministern välkommen till det viktiga värvet att vara socialminister. Jag tror att det är väldigt viktigt 1996. Jag vill också tacka för det berömvärda arbete som är nedlagt på svaret på min interpellation. Anledningen till att jag ställt den är att detta är en fråga som engagerar och oroar tusentals föräldrar, skolpersonal, fritidsledare, socialarbetare och många andra i Sverige i dag. Jag har, liksom säkert också socialministern och övriga riksdagsledamöter, läst i tidningarna om hur oerhört tufft detta är. Expressen har haft långa artikelserier, för några månader sedan, där man berättat att unga tjejer på 14-15 år berusar sig fulla nästan varje helg med folköl. Det räcker med sex folköl för att de här unga tjejerna skall bli medvetslösa. Jag har läst rapporter från olika dansställen om hur socialarbetarna står utan någon som helst vetskap om vad man skall göra, när busslaster med berusade ungdomar kommer. De har sina spritkassar med sig och ligger som utslagna vrak mellan bussarna. Man undrar liksom förstenade: Är det verkligen så här? Jag läste om en av socialarbetarna i Markaryd som varit polis och sedan socialarbetare i 25 år. Han hade aldrig upplevt något sådant. Hemma i mitt län, på Metropol i Hultsfred, har socialarbetarna i Eksjö slagit larm. Vi skulle kunna göra denna verklighetsbeskrivning ganska lång. Det är klart att man som politiker måste känna ett oerhört engagemang för de stackars ungdomar som hamnar i den här svåra situationen av olika skäl. Men det viktiga är vad vi gör åt detta; hur vi på något sätt skall kunna hitta en lösning för att rädda ungdomarna, för det är ju faktiskt vad det handlar om. Jag väntar naturligtvis med spänning på den alkoholpolitiska propositionen. Det skall bli intressant att jobba med den. Men trots allt vill jag fråga Margot Wallström: 25-procentsmålet ligger fast, men man tror inte att man kan uppnå det. Jag vet inte om det egentligen finns någon som är ansvarig för dessa frågor som tror det. Men har regeringen någon ambition för hur mycket man skall klara att minska alkoholkonsumtionen fram till 1998? Det finns ett par tre länder som har skrivit under WHO:s mål som ändå kommer att klara av det. Möjligtvis är det sådana länder som tidigare har haft en hög konsumtion. Jag tror att det är Frankrike, Spanien och Italien. De har ändå vidtagit vissa konkreta åtgärder. Jag tycker därför att det skulle vara intressant om Margot Wallström kunde berätta här i kammaren om regeringens ambition för dessa två år fram till 1998. Hur skall man kunna sänka alkoholkonsumtionen? Jag har en fråga till. Den handlar om folkölet på Systembolaget. När man har sett hur konsumtionen bland yngre tonåringar har ökat känns frågan, åtminstone för mig, ännu viktigare. Den lyder: Om man inte skulle se några effekter på konsumtionen av folköl och starköl efter ett år, är socialministern då beredd att eventuellt föreslå att folkölet får säljas enbart på

Fru talman! Jag vill tacka socialministern för hennes inställning. Om vi är överens om ett mål gäller det för oss att föreslå olika vägar, dvs. medel, för att nå dessa mål. Om nu inte de medel som man börjar med att föreslå hjälper, är jag glad att socialministern är beredd att hitta andra medel för att nå målet. En viktig sak i attitydpåverkan är att inse problemet. Det har jag lärt mig. Det är viktigt att vi är många - politiker, föräldrar, socialarbetare och inte minst lärare i skolan - som ser och inser att detta är ett problem. Jag har läst om en advokat som har arbetat i 25 år med alkoholrelaterade våldsbrott. Hon kände det som att man i skolorna i dag inte riktigt inser detta problem. Det har blivit så många andra problem, som ibland kanske har tagit över. Jag tänker på mobbning och främlingsfientlighet t.ex. Det är lätt att ett sådant problem som alkoholproblemet kommer litet vid sidan om. Jag tror att det är viktigt. Tre av fyra våldsbrott bland ungdomar är alkoholrelaterade. När jag ser dessa siffror blir jag utomordentligt ängslig. Jag har läst en hel del för att kunna sätta mig in i detta problem. Jag har t.ex. läst om en ung kille som har mördat en kompis. När han sitter på anstalten säger han att han aldrig hade kunnat gjort detta om han inte hade varit påverkad av alkohol. Då känner man förstås att man vill förebygga detta, så att det inte händer igen för dessa ungdomar som egentligen inte vill göra sådant här. Alkoholen blir en utlösande faktor, kanske inte den enda faktorn, men den utlösande faktorn för hela denna problematik. Mina frågor när det gäller detta slag av kriminella handlingar, som ju är så förödande för människorna och för omgivningen, är: Har socialministern någon tanke på att i den alkoholpolitiska propositionen även fånga in delar av kriminalpolitiken, och se relationen emellan dessa problem? Eller tänker socialministern enbart behandla den sociala dimensionen?

Fru talman! Jag vill använda mitt sista inlägg till att tala om det som jag som kristdemokrat ofta talar om, nämligen familjen och föräldraansvaret. Jag känner att man i ännu högre grad än tidigare behöver betona denna viktiga aspekt för att hjälpa ungdomarna. Vi som föräldrar och vuxna måste vara med ungdomarna och se vad de gör. Vi måste stötta dem, hämta dem och skjutsa dem och hela tiden visa ett engagemang, och att vi bryr oss om vad de gör. Jag tror inte att vi föräldrar i dagens samhälle behöver få mindre ansvar. Vi måste tvärtom lyftas fram som en av de allra viktigaste faktorerna för att komma till rätta med detta problem. Jag vill avsluta med att fråga Margot Wallström om det också är hennes åsikt att vi som föräldrar behöver betona vikten av detta ännu mer.

Fru talman! Låt mig först tacka socialministern för svaret, även om jag inte anser att det gav någon information om vilka tankar den socialdemokratiska regeringen har vad gäller åtgärder mot den alltmer utbredda segregationen i det svenska samhället. En enda konkret åtgärd nämns av socialministern, nämligen att 108 miljoner fördelats till åtta kommuner för särskilda insatser i invandrartäta områden. Jag, och säkert många med mig, skulle uppskatta information om hur dessa pengar skall användas och vilka mera konkreta problem som avses lösas. Dagens interpellationsdebatt är ett lämpligt tillfälle för socialministern att redovisa analysen bakom fördelningsbeslutet i mars i år. Eftersom svaret saknar visioner och ytterligare konkreta förslag vill jag gärna få socialministerns kommentarer till förslag som i dagarna presenterats av andra socialdemokratiska företrädare. I förra veckan presenterade Björn Rosengren Invandrarpolitiska kommitténs betänkande. Bland de framlagda förslagen finns bl.a. förlängd provanställning för invandrare. Den borgerliga regeringen genomförde en sådan generell förändring, men denna kom att omfattas av den nuvarande regeringens återställariver. Nu dyker den upp på nytt som lämplig för invandrare. Hur ser socialministern på ett sådant förslag? Om det är värt att diskutera för invandrare, varför då inte också öka andra arbetslösas möjligheter att komma in i gemenskapen på arbetsmarknaden genom samma åtgärd? I går fick vi, fortfarande från socialdemokratiskt håll, höra att möjligheterna till lägre löner borde finnas för invandrare. Även här finns det skäl att fråga sig varför inte också svenska arbetslösa skall få tillträde till arbetsmarknaden med hjälp av lönedifferentiering eller sänkta lönekostnader för arbetsgivare. Det är svårt för varje enskild arbetslös. Om man ingår i den största eller minsta gruppen påverkar inte den arbetslöses känsla av utanförskap. Gårdagens förslag uppfattade jag var avsett att förbättra invandrares och flyktingars möjligheter att förverkliga det egenföretagande som många strävar efter. Anställning av närstående skulle genom sänkta kostnader underlättas. Det finns skäl att dra paralleller inte bara till, som jag nyss gjorde, diskussionen om ökade möjligheter till lönedifferentiering i allmänhet utan också till de av bl.a. Björn Rosengren framförda tankarna att underlätta anställning i hemmen. Även denna diskussion skulle jag vilja ha kommenterad av socialministern med utgångspunkt från de sociala aspekterna. Slutligen vill jag ta upp en annan aktuell fråga. I dagarna har regeringen överlämnat sitt förslag rörande friskolor till lagrådet. Vi minns ju den socialdemokratiska kritiken mot den borgerliga friskolereformen, och nu kommer återställaren. Anser inte socialministern att friskolorna har någon betydelse i diskussionen om social segregation?

Fru talman! Det var inte min avsikt att avkräva socialministern några detaljer. Däremot ville jag ha litet mera filosofiska resonemang och tankar bakom den politik som bedrivs eller avses bedrivas. I det här inlägget vill jag gärna diskutera frågan om utanförskapet litet ytterligare. Att vara en formell del av en gemenskap utan att ha någon möjlighet att påverka sin egen situation eller att själv kunna avgöra om man vill vara i eller stanna i denna gemenskap är ingen god grund för känslan av delaktighet eller trygghet. Grunden för tryggheten ligger i att vara herre över sig själv. Det är en självklarhet för varje humanist att ge skydd och stöd åt den som inte har trygghet. Men strävan måste vara att arbeta för ett samhälle där fler blir oberoende av det allmänna, men där man samtidigt accepterar enskilda individers beroende av varandra. I Sverige har utvecklingen under efterkrigstiden varit den motsatta. Den har syftat till - säkert välment - att minska människors beroende av varandra. Men i stället har vårt beroende av det offentliga ökat. Regeringens vårproposition fortsätter på den inslagna vägen. Omfattande besparingar med skattehöjningar klämmer det svenska folket från två håll. Möjligheterna att forma den egna tillvaron minskar för i stort sett alla. Flertalet kommer naturligtvis att ha det fortsatt drägligt. Men de som i dag redan står utanför får inga möjligheter att själva förbättra sin situation, och de som hittills levt på marginalen riskerar att hamna i den segregerade zonen. Det finns skäl för mig att här på nytt ta upp frågan om möjligheterna för familjer att välja skola. Socialministern kommenterade sin tro i fråga om sammansättningen av elever i våra friskolor. Barn med invandrar och flyktingbakgrund är faktiskt kraftigt överrepresenterade i våra friskolor. Även om man rensar bort etniskt och religiöst inriktade friskolor finner man fortfarande att invandrarbarnen är överrepresenterade. Vad är det ett uttryck för? Jo, det är ett naturligt uttryck för föräldrarnas ansträngningar att ge sina barn en så god start i Sverige som möjligt. Den som motsätter sig detta har därmed också sagt att föräldrarna inte vet sina barns bästa. I vissa av de s.k. miljonprogramområdena kan vi i dag se, precis som socialministern nämnde, att undermåliga kunskaper i svenska språket, som i sin tur innebär dålig skolunderbyggnad i övrigt, är en bidragande orsak till mycket av det onda. Det är inte så konstigt. När förmågan att göra sig förstådd med ord inte räcker till ligger naturligtvis våldet nära till hands. Jag är övertygad om att vi är helt överens om att alla barn skall ha rätt att lära sig god svenska. Det är förödande och en grund för utanförskap när unga människor lämnar skolan med rakt igenom bristfälliga kunskaper och dåliga betyg och därmed i princip blir utestängda från arbetsmarknaden. Det vore därför väsentligt att få höra socialministern mera konkret redovisa vilka diskussioner som förs och vilka planer som finns i samarbetet mellan socialministern och utbildningsministern för att ge våra unga en bättre start.

Fru talman! Jag beklagar om jag har förvirrat socialministern. Jag tycker nog att min interpellation är mycket tydlig. I och för sig nämns invandrare i interpellationen. Men interpellationen talar om Sverige som ett allt mer segregerat land, och jag, i varje fall, är medveten om att denna segregation inte bara drabbar invandrare och flyktingar utan även dem som har sina rötter i Sverige.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 Många av de invandrar och flyktingbarn som i dag går i friskolor tack vare skolpengen har kommit bort från en segregerad miljö, eftersom de bor i miljöer där en dominerande del av familjerna är invandrarfamiljer. Det tycker jag att socialministern också kan ta med i sina tankar. Jag vill i mitt avslutande inlägg citera Tage Erlander, vilket jag också gjorde i min interpellation. Tage Erlander uttalade efter ett långt liv i reformistens tjänst: "Meningen var ju att hjälpa människor, inte att ta ifrån dem ansvaret." Efter de svar jag har fått måste jag tyvärr konstatera att socialministern fortsätter på den inslagna vägen och ökar människors beroende av det offentliga.

Fru talman! Hanna Zetterberg har frågat mig om det inte är Göteborgs politiska majoritet som skall få avgöra Göteborgsprojektens genomförande. Finansieringen av Göteborgsöverenskommelsen har som grundprincip att vägprojekten skall finansieras med vägavgifter och att kollektivtrafikprojeketen skall finansieras med statsbidrag och kommunernas egna medel. Riksdagen har bemyndigat regeringen att dels låta Vägverket ta upp lån på sammanlagt 260 miljoner kronor för att finansiera förberedelsearbeten för de avgiftsfinansierade delarna, dels betala ut bidragen på 1,6 miljarder kronor till kollektivtrafikinvesteringarna. Dessa bemyndiganden har givits mot bakrgund av en av alla regionens kommuner godkänd överenskommelse. Det pågår diskussioner i Göteborgsområdet om avgiftssystemet i överenskommelsen. Folkpartiet och Moderaterna i regionen har deklarerat att man inte stöder Vägtullsutredningens förslag till vägtullfinansiering. Därmed finns det en viss risk att den överenskomna finansieringen av upptagna lån äventyras. Hittills har lån på ca 170 miljoner kronor tagits upp. Genom att tills vidare stoppa aktuella igångssättningar av vägprojekt och utbetalningar av bidrag till kollektivtrafikinvesteringar kan dels ökningen av skulden hejdas, dels den uppkomna skulden finansieras. Om överenskommelsen inte längre visar sig giltig, dvs. att kommande kommunala ställningstaganden fortsatt är negativa mot vägtullsfinansieringen, måste hela överenskommelsen omprövas och omförhandlas. I så fall avser jag föreslå regeringen att återkomma till riksdagen med förslag till användning av de till överenskommelsen avsatta medlen. Om regionen däremot vill hålla fast vid överenskommelsen kommer jag vid en sådan signal se till att utbetalningarna återupptas enligt den uppgjorda planen. Hittills har ca 700 miljoner kronor betalats ut i statsbidrag till kollektivtrafikprojekt av det i överenskommelsen avsatta beloppet på 1,6 miljarder kronor. När det gäller vägprojekten har som jag tidigare nämnde 170 miljoner kronor använts till förberedelsearbeten. I överenskommelsen anges att ca 7 miljarder kronor skall användas till vägprojekt. Detta innebär att huvuddelen av de hittills förbrukade medlen har gått till kollektivtrafiken. Mot bakgrund av de samband jag nu redovisat anser jag att det inte bara är en majoritet av Göteborgspolitiker utan också riksdag och regering som skall ha ett väsentligt inflytande i genomförandet av en överenskommelse som är träffad mellan regionen och staten.
Fru talman! Jag får till att börja med tacka kommunikationsministern för svaret. Jag kan förstå om Ines Uusmann är orolig för att de statliga garantierna skall behöva betalas ut och projektet finansieras på annat sätt än vad det var tänkt från början, när nu en del politiska partier lämnar den överenskommelse som träffats. Jag kan alltså förstå förstå den oron, och jag hoppas att Ines Uusmann lägger sig i den här debatten litet med tanke på de miljöproblem som finns i området och kanske även forsättningsvis gärna ser en finansiering av projektet genom en avgift på biltrafiken i Göteborgsregionen. Det som händer när man nu stoppar utbetalningarna är framför allt att projekten inom kollektivtrafiken drabbas. När det gäller vägbyggen har jag förstått att de i princip fortsätter som vanligt. Där har inte situationen förändrats. Men när det gäller kollektivtrafiken handlar det om att naturgasbussar inte kan köpas in så som det lovats, för det saknas pengar, och det handlar om ringlinjer för spårvägen och bussterminaler. Det är naturligtvis så att Ines Uusmann inte kan de lokala trafiksystemen i Göteborg, och det begär jag inte heller, men man kan säga att kollektivtrafiken är enormt mycket mer utbyggd i Stockholm än i Göteborg. Göteborg är en stad som växer väldigt snabbt. I Stockholm är det dubbelt så många som åker kollektivt. Det handlar framför allt om de satsningar som gjordes på 50-talet där staten också gick in med stora summor som garantier och i form av bidrag för att bygga ut främst tunnelbanan. I Göteborg bygger man snarare ut motorvägar och har ett av Sveriges bästa system vad gäller vägtrafik. Det kan naturligtvis sägas öka trafiksäkerheten, och det är bra. Jag menar att det faktiskt ligger ett starkt intresse även från statens sida att minska biltrafiken i Göteborg. Det kommer ju rapport efter rapport och delegation efter delegation som pekar på de problem som vi har i dag med biltrafik, t.ex. Klimatdelegationen. Med tanke på de siffror som ligger till grund för hela den här överenskommelsen kan man kanske börja diskutera att göra om den. En femtedel satsas på kollektivtrafik och fyra femtedelar på vägtrafik i en stad som växer enormt och där vi verkligen behöver satsa på kollektivtrafik. Jag skulle vilja att kommunikationsministern kommenterar detta. Jag vill också poängtera att när det gäller kollektivtrafikdelarna i överenskommelsen är den politiska majoriteten konstant. Inget parti har gått emot tankarna på ringleder för spårvägen. Det är också viktigt att komma ihåg att det faktiskt är den delen som nu blir lidande. Jag skulle framför allt vilja ha en kommentar till projektets vidare finansiering. Jag tror att den politiska majoriteten i Göteborg kommer att hitta lösningar för finansieringen, även om det inte blir i form av vägtullar utan på något annat sätt. Jag skulle vilja att kommunikationsministern poängterar att det är biltrafiken som skall finansiera systemet.
Fru talman! Det finns mycket i det som Hanna Zetterberg här framfört som är viktigt och riktigt med tanke på trafikarbetet och miljöarbetet i Göteborgsregionen. Riksdagen sade, som ministern nämnde, våren 1991 ja till att ge Göteborgsregionen ett värdesäkrat bidrag på 1,3 miljarder kronor. Ett villkor för statsbidraget var att syftet med Göteborgsöverenskommelsen kunde uppnås i sina huvuddrag. Riksdagen har därefter behandlat vissa planförändringar i överenskommelsen och sagt ja till att ge begränsade lånegarantier för att finansiera vissa förberedelsearbeten för vägprojekt som omfattas av överenskommelsen. Riksdagen har också sagt ja till att betala ut kollektivtrafikpengar i enlighet med överenskommelsen. Precis som kommunikationsministern sade förut har en del av de utlovade pengarna, ca 700 miljoner kronor, redan betalats ut. Men på grund av den uppkomna situationen har beslut fattats om att inga ytterligare pengar kommer att utbetalas på grund av att man i förhandlingarna - därmed gällande beslutet om vägtullar i nämnda region - inte lyckats nå en gemensam ståndpunkt. De problem som nu uppstår är att även kollektivtrafikarbeten läggs på is. På grund av att regeringen stoppar utbetalningarna av kollektivtrafikpengar kommer man inte att kunna fullfölja det arbete som påbörjats med att göra det lättare för befolkningen i nämnda region att åka kollektivt. Jag är helt på det klara med att det var en paketlösning som nåddes av riksdag och regering. Jag anser att det i det läge som uppstått är bättre att fullfölja utbyggnaden av kollektivtrafiken för att därmed göra det lättare för folk att resa kollektivt i Göteborgsregionen än att nu efter påbörjat arbete stoppa utbetalningen och därmed fortsätta att prioritera det enskilda bilåkandet. Det finns en god vilja i regionen att försöka finna en lösning på de problem som uppstått. Man arbetar vidare för att gemensamt lösa de problem som uppstått. De som drabbas under denna tid är Göteborgsregionens ca 1 miljon invånare. Det finns i Göteborgsregionen, liksom i Storstockholm, en stor skara människor som är skeptiska mot biltullar. Därför anser jag att vi borde ge politikerna ytterligare möjligheter att se över vad det kan finnas för andra lösningar. Med tiden kommer de att finna lösningar i gemensam anda. Detta är bättre än att tvinga på dem lösningar som man inte är till freds med. Finns det någon möjlighet att tänka sig att ta tillbaka beslutet om innehållande av resterande pengar för kollektivtrafikutbyggnaden och därmed också ge tid för att finna den bästa och gemensamma lösningen för den övriga utbyggnaden och trafikplaneringen i Göteborgsregionen?
Fru talman! Jag vill först påminna om att detta har varit en överenskommelse mellan två parter. Om den ena parten backar får det naturligtvis konsekvenser som den andra parten också måste ta. Det är det som är orsaken till att regeringen nu tillfälligt har hållit inne dessa pengar och inte betalat ut dem. De innehållna pengarna måste utgöra säkerhet för de upptagna lånen. Regeringen kan inte komma tillbaka till riksdagen om vi inte håller på detta. Det är grunden till det hela. Jag skall som svar på Hanna Zetterbergs fråga säga att jag också har uppfattningen att det är biltrafiken som skall betala infrastrukturen för bilresenärerna. Vi tycker likadant i den frågan. Det är det som är orsaken till att vi anser att det skall vara ett avgiftssystem. Exakt hur det skall utformas resonerar man nu om en gång till. Men det är viktigt att få detta genomfört. Jag tror och hoppas att man skall komma fram till en lösning i regionen. Vad jag har förstått vill man ha tid på sig fram till slutet av augusti innan man återkommer med något som alla parter i regionen kan ställa sig bakom. Om det då skulle visa sig att man inte kan komma överens, då är man i en helt ny situation. Men min förhoppning är att man skall kunna vara överens och kunna gå vidare på den inslagna linjen med bilavgifter. Då kan vi också fortsätta utbetalningen. Jag har också ett starkt intresse av att minska biltrafiken i Göteborgsregionen precis som i andra storstadsregioner. Det finns många förklaringar till det faktum att det är en mindre andel kollektivtrafik än i Stockholmsområdet. En förklaring är att man faktiskt cyklar mer i Göteborg än i Stockholm. Det får naturligtvis konsekvenser för kollektivtrafiken. Det vill vi ju inte förändra. Det finns även andra förklaringar. Det var t.ex. inte lika lätt att bygga tunnelbana i Göteborg som det var i Stockholm osv. Vägtrafikprojekten är inte stoppade av samma anledning som vissa kollektivtrafikprojekt inte heller är stoppade. Det gäller de projekt där arbetet är i gång. Det gäller Lundbytunneln. Men på kollektivtrafikområdet gäller det ombyggnaderna på Drottningtorget. På båda håll finns det alltså sådana delar som faktiskt är i gång. Avslutningsvis vill jag säga att jag delar både Hanna Zetterbergs och Kenth Skårviks förhoppning om att man skall komma fram till en gemensam lösning ganska fort. Det är inte så lång tid kvar till augusti, och då vet vi vad som gäller.
Fru talman! Jag tycker att det är jättebra att man cyklar mer i Göteborg. Det beror också på att man där har satsat på cykelbanor, vilket är mycket bra. Jag tycker fortfarande att det är litet problematiskt i den här situationen just därför att det är så pass många av kollektivtrafikprojekten som har stoppats när man redan har lovat att upphandla naturgasbussar. Men detta kan man inte finansiera i dag. Därför står man litet handfallen och vet inte riktigt hur man skall tackla situationen. Det är möjligt att det går att lösa på ett sätt som jag inte vet något om just nu. Det hoppas jag verkligen. Som jag har förstått det finns det en ganska stor vilja i Göteborg att lösa detta problem, och lösa det på ett sådant sätt att det är biltrafiken som på något sätt finansierar det. Jag funderar på andra projekt där staten har gått in med garantier när det gäller lån och där man inte alls är lika noga med vad som händer eller om underlaget för överenskommelsen förändras. Vi har talat om detta tidigare. Det gäller t.ex. Öresundsbron, där stora delar av underlaget för Öresundsbron faktiskt har förändrats. Jag vill därför ställa en fråga till kommunikationsministern. Med tanke på de rapporter som kommer i dag och med tanke på att överenskommelsen är så pass lös i Göteborgsregionen, är det då inte läge att faktiskt ta en strid och påverka överenskommelsen i dess helhet så att det blir mer kollektivtrafik än vad det var från början, nämligen bara en femtedel, vilket jag inte tycker motiveras av det lilla antalet cykelbanor som finns i Göteborg? Jag tycker att åtminstone hälften av detta stora projekt borde vara kollektivtrafik. Det finns inte en enda utredning som har lagts fram i Sverige eller internationellt som pekar på att vi behöver mer bilism i Sverige eller i världen och som pekar på att bilismen är bra på något sätt. Och Göteborg är en stad som behöver enormt mycket kollektivtrafik. Det räcker inte med de cykelbanor som vi har. Det skulle jag gärna vilja ha en kommentar till. Kommunikationsministern kan faktiskt i sin roll trycka på ordentligt nu, vilket jag också kan i min roll, men från ett annat håll. Jag önskar få en kommentar till detta.
Fru talman! Jag tycker nog att det svar som vi fick av kommunikationsministern verkade lovande med tanke på det fortsatta arbetet. De partier som har gått emot själva finansieringen av tunnlar och avgifter är ju inte emot att man tar ut någon form av fordonsskatt. Men de vill i så fall diskutera en annan form, t.ex. någon form av regional fordonsskatt under en tid för att finansiera detta. Jag tror inte att det skulle vara helt fel att göra det. Jag vet alltså att man försöker finna lösningar. Det är ingen som vill stoppa själva utbyggnaden, utan det som händer just nu är att det skapas oro, och därför vågar man inte starta nya projekt, därför vågar man inte köpa in miljövänliga bussar, därför vågar man inte köpa in nya moderna spårvagnar, och därför vågar man inte bygga ut den ringlinje som kanske skulle bli mycket bra för hela regionen. På samma gång är man också rädd för att man med biltullar skulle få ett centrum i Göteborg som är mindre levande. Det vill man trots allt ha med tanke på alla butiker m.m. som finns där. Jag fick inte heller något svar på om resterande pengar kan tänkas betalas ut under hand som arbetet pågår. Jag tror inte att man vill ha något i förskott, utan man vill veta att man kan få dessa pengar sedan för att fortsätta arbetet och inte tappa tempot i arbetet. Det vore bra att få svar på detta. Jag tror att kommunikationsministern kan lita på att politikerna i Göteborg kommer att finna en lösning på detta, eftersom de är intresserade av att få ett bra och miljövänligt trafiksystem.
Fru talman! När det gäller relationerna mellan kollektivtrafik och vägtrafik är det inte alltid antalet kronor som man satsar på det ena och på det andra som är det mest avgörande för vilket resultat man får. Ibland kan man använda ganska litet pengar i kronor och ören, men det kan ändå ge möjligheter för t.ex. bussar att komma fram i stadsmiljön och göra kollektivtrafiken betydligt mer attraktiv. På det sättet gäller det att använda varje krona så effektivt som möjligt oberoende av om denna krona går till väginvesteringar eller till kollektivtrafikinvesteringar. Det är vi säkert egentligen överens om. När det gäller vägtrafikinvesteringarna har de mesta pengarna inte planerats att ingå i några nya vägar, utan det är förbättringar och förbättrade framkomstmöjligheter i det befintliga systemet som det handlar om för att miljön runt dessa leder skall bli bättre och vettigare. Jag tror att man måste komma ihåg det. Sedan tycker jag det är viktigt att man skiljer på sina roller. Det kan absolut inte vara min roll att ta strid för att nu göra om överenskommelsen, utan min roll är att hålla i överenskommelsen så länge Göteborgsregionen vill hålla i den. Jag skall inte riva upp en överenskommelse som visserligen kan anses vacklande men som jag uppfattar att parterna i Göteborgsregionen verkligen är angelägna om att hålla ihop. Då skall inte jag klampa in som en elefant i en porslinsfabrik och säga att jag tycker det vore käckt att göra om alltihop. Den signalen får i så fall komma från Göteborgspolitikerna själva, och det har den inte gjort. Det finns en utbetalningsplan, och det är bara 1996 års pengar som är tillfälligt stoppade. Om man nu inte vågar starta några nya projekt tror jag det beror på att man känner osäkerhet parterna emellan i regionen. Om parterna i regionen i stället kände trygghet sinsemellan tror jag att man hade kunnat förskottera de pengar det handlar om. Nu finns det en osäkerhet, men jag hoppas att den skall lösa upp sig i slutet av sommaren.

Fru talman! Siw Persson har frågat mig om Vägverket har fått i uppdrag av regeringen att planera för en alternativ sträckning av E 4:an från Ljungby och söderut samt, om så ej är fallet, om regeringen avser att ta upp principfrågan med Vägverket. Skåne och Region Sydöst som är antagna tidigare. Regeringen har inte för avsikt att ta några initiativ för att förändra innehållet i dessa väghållningsplaner redan nu. De godkända planerna gäller till dess att planerna revideras, vilket sker vart fjärde år. Enligt gällande planer kommer ett projekt att påbörjas på väg 23 innan nya väghållningsplaner har antagits. Det gäller förbifart vid Hässleholm, som beräknas komma att påbörjas under år 1997. Nya väghållningsplaner kommer att föreligga fr.o.m. år 1998 och avse tidsperioden fram till år 2007. De principer som föreslås att gälla vid upprättandet av dessa planer kommer regeringen att presentera för riksdagen i november i år. En utgångspunkt för regeringens förslag kommer att vara Kommunikationskommitténs betänkande, vilket nyligen överlämnades till regeringen.

Fru talman! Jag förstod att Siw Persson citerade från ett riksdagsbeslut som vi båda känner väl igen - vi satt nämligen båda och tryckte på knapparna när det fattades. Beslutet handlar om att E 4:an i sydvästlig riktning skall prioriteras före de andra delarna. Detta beslut gäller. Sedan pågår det förberedelsearbeten och planförberedelser i myndigheterna, men det är de beslut som är fattade i regering och riksdag som skall följas och ingenting annat. Jag kan förstå den oro som har kommit upp med anledning av att det i Kommunikationskommitténs delbetänkande är avsatt ett mindre belopp till nyinvesteringar på vägnätet än i det gamla beslutet från 1993. Det är inte bara i Nordvästskåne den här oron har spritt sig, utan det gäller många delar av landet. Jag kan förstå och ha respekt för att det är på det sättet, men här är faktiskt ett arbete som pågår. Vi har en remisstid, och först i november gör vi ett ordentligt, sammanhållet ställningstagande till var vi skall prioritera nyinvesteringar i förhållande till de stora behov vi har av underhålls och trafiksäkerhetsåtgärder även i den här delen av vägnätet.

Fru talman! Jag ställer inte upp på att det måste vara motorväg bara för att en väg heter E 4, E 6 eller någonting annat med E i början. Det är trafikens behov som skall avgöra exakt vilken standard det skall vara på just det avsnittet. Interpellationen handlar faktiskt inte om det. Den handlar om ifall man skall svänga av E 4:an ned mot centrala Skåne. Den saken tycker jag vi kan diskutera, men jag tror att vi nu skall ta död på det s.k. stråktänkande som innebär att det automatiskt skall vara motorväg om en väg har ett E i beteckningen. Det kan jag inte ställa upp på. Men det skall vara bra standard, och E 4:an är en prioriterad del av vägnätet i sydvästra Sverige.

Fru talman! Per Unckel har ställt frågor till statsministern avseende regeringens planer i fråga om utvecklingen av informationstekniken. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Den förra regeringen uppmärksammade betydelsen av att främja utvecklingen av den nya informationstekniken och påbörjade ett förtjänstfullt arbete på området, bl.a. genom att tillsätta en särskild IT Den nya regeringen har självfallet tagit vara på detta arbete, men vi har också identifierat ett antal frågeställningar av betydelse för den fortsatta utvecklingen och integreringen av informationstekniken i vårt samhälle. I omvandlingen från ett utpräglat industrisamhälle till ett mer informations och kunskapsinriktat samhälle öppnar IT-utvecklingen stora möjligheter för Sverige. Med en bred och effektiv användning av IT inom det privata näringslivet och inom den offentliga sektorn ökar vår konkurrenskraft. Den nya tekniken minskar avstånden, vilket innebär att landets olika regioner får mera jämlika förhållanden. Men vi får inte bli fartblinda av de möjligheter som IT ger. När Per Unckel i förklenande ordalag talar om att IT-arbetet har gått in i en lugnare fas ser jag detta som något positivt. Vi skall inte rusa i väg och tro att vi är "den globala utvecklingens absoluta spjutspets" utan att ha gjort klart för oss vad vi menar med de fina orden. Vi måste också vara uppmärksamma så att vi inte skapar ett tudelat samhälle - de som har kunskap och tillgång till den nya tekniken och de som inte har det. Vi måste försäkra oss om att alla medborgare och alla regioner har tillgång till den nya tekniken. I detta arbete måste alla delta: stat, kommun, landsting, näringsliv, arbetsmarknadens parter m.fl. Vi måste samtidigt ta hänsyn till de säkerhets och sårbarhetsaspekter som ett ökat IT-beroende ger upphov till. har regeringen lagt fram en strategi för Sveriges fortsatt framgångsrika väg in i informations och kunskapssamhället. I propositionen finns ett förslag till handlingsprogram där staten prioriterar insatser på utbildningsområdet, på rättsområdet och inom samhällets informationsförsörjning. Utbildningen skall inriktas på ett livslångt lärande. Detta sker genom en IT-strategi på alla utbildningsnivåer: alltifrån skolan och vuxenutbildningen, över arbetsmarknadsutbildning och kompetensutveckling på arbetsplatser, till högre utbildning och forskning. Regeringen anser vidare att varje kommun bör upprätta en IT-strategi för skolan som är i samklang med kommunens övergripande IT-strategi. Vi avser också att stärka insatserna för lärarutbildningarna. Skolverket och Högskoleverket skall få i uppdrag att utveckla ett informationssystem som skall stimulera framväxten av IT-baserade läromedel, s.k. läromedier. Vi måste också anpassa lagstiftningen så att den nya tekniken kan bli det goda verktyg vi vill att den skall vara. Målsättningen är att vi inom tre år skall ha genomfört nödvändiga författningsändringar inom de prioriterade rättsområdena integritetsskydd, elektronisk dokumenthantering i offentlig förvaltning, upphovsrätt, reglering av distansarbete och telelagen. Min förhoppning är att vi kan klara av det mesta av dessa anpassningar på än kortare tid. I IT-strategin är infrastrukturen självklart viktig. Vi skall ha en hög tillgänglighet till basinformation, och den skall vara tillväxtbefrämjande. Detta sker genom en integrerad utveckling av IT/telekommunikationer och fysiska transporter, en översyn av telelagen och en förbättrad tillgänglighet till och kvalitet i offentliga grunddatabaser. Slutligen vill jag nämna att IT-kommissionens uppgift är dels att vara rådgivande åt regeringen i övergripande och strategiska frågor på IT-området, dels att vara pådrivande och kunskapsspridande på området. Beroende på utfallet av riksdagens behandling av IT-propositionen kan det bli aktuellt med en viss revidering av IT-kommissionens uppdrag.

Fru talman! Jag har begärt ordet därför att jag tycker att Per Unckels interpellation är intressant. Den har också litet grand en filosofisk karaktär. Jag har några frågor till Per Unckel och hoppas på ett förtydligande. I väntan på att Per Unckel kommer till kammaren kan jag kanske ställa några frågor till kommunikationsministern. En del av frågorna är litet allmängiltiga. Dessutom är det här ett ämne som intresserar många, kanske framför allt ungdomar. Det är några skrivningar i interpellationen som jag tänkte ta upp. Per Unckel säger att de förslag som regeringen presenterat är knappast ägnade att bryta den negativa trenden vad gäller Sveriges ställning på informationsteknikområdet. Jag undrar vad Per Unckel menar med det. Jag uppfattar inte att det är en negativ trend på informationsteknikområdet i Sverige. Snarare är det nog tvärtom. Sverige är väl ett av de datatätaste länderna i världen. Problemet i vårt samhälle är nog inte att vi har för litet datakraft. Snarare använder vi den kanske inte fullt ut eller på bästa sätt. Vidare önskar Per Unckel enligt interpellationen att sådana åtgärder vidtas som är ägnade att göra det svenska samhället så flexibelt och dynamiskt att det kan ta till vara de möjligheter som informationstekniken erbjuder. Jag undrar vad som avses med det som sägs i den meningen. Eftersom Per Unckel nu har kommit till kammaren upprepar jag den senaste frågan. Vad menar alltså interpellanten med det som sägs om att åtgärder måste vidtas som är ägnade att göra det svenska samhället så flexibelt och dynamiskt att det kan ta till vara de möjligheter som informationstekniken erbjuder? Jag vet inte riktigt vad som menas med detta. Litet senare i interpellationen säger Per Unckel att det inte är först och främst de tekniska förändringarna som är intressanta när det gäller den nya informationstekniken, utan det rör de mest grundläggande ekonomiska och sociala strukturerna i samhället. Vilken vision har Per Unckel i det fallet? Vad handlar det egentligen om där? Jag tror, och det står att läsa om i IT propositionen, att den nya tekniken kan vara strukturomvandlande av samhället - den kan förändra vårt samhälle. Frågan är då: På vilket sätt? Man kan ju tänka sig att det går åt flera håll. Det kan ju gå i negativ riktning, som kommunikationsminstern nämner i sitt svar. Det kan alltså öka utanförskapet, så att vi får ett tudelat samhälle där några inte hinner med i den snabba utvecklingen. Men man kan också tänka sig den förändring som vi från vår sida vill se, nämligen att arbetstiden samtidigt kortas och att vi utnyttjar tekniken där. Vi ändrar alltså på normalarbetsdagen och påbörjar samtidigt en strukturomvandling av samhället. Därmed utnyttjas tekniken och det blir utrymme för, som det sägs här, det livslånga lärandet. Det gäller alltså bättre möjligheter till fritid, utbildning och fri verksamhet.

Nu har Per Unckel ordet. Får jag erinra om att såväl ledamöter som regeringens företrädare får vara beredda på att frågor kan ta både kortare och längre tid än man från början kan läsa sig till.
Fru talman! Det är säkerligen ett alldeles korrekt påpekande. Får jag tacka kommunikationsministern för svaret, som jag gudskelov haft möjlighet att läsa innan det avgas och därför vet vad det innehöll. Jag är inte riktigt övertygad av det svar som kommunikationsministern avger att hon till fullo inser dynamiken i den informationsteknikutveckling som Sverige för närvarande befinner sig mitt uppe i. Dessutom tror jag att man gör klokt i att inse att informationstekniken i sig inte är den enda faktor som just nu dramatiskt är på väg att omvandla villkoren för mänskligt och industriellt liv. Tillsammans med den verkar också den glada och välkomna seger som marknadsekonomin uppenbarligen nu vinner i land efter land världen över liksom globaliseringen av ekonomin. Många ser informationsteknikutvecklingen tillsammans med det jag nyss nämnde som ett slags parallell i vår tid till det som inträffade när ångan och ångmaskinen tog över de industriella processerna på 1800-talet. De här tillsammantagna effekterna, fru talman, leder till många olika konsekvenser, men bl.a. en som jag ber kommunikationsministern särskilt notera: Omvandlingshastigheten i våra samhällen tilltar nu mycket raskt. Det som var sant och vist för någon tid sedan är inte sant och vist i dag, vilket i sin tur ställer mycket dramatiska krav inte först och främst på informationsteknikstrategier, utan på strategier för att vårt samhälle totaliter skall ha förmågan att dra nytta av den nya omvandlingshastighetens alla möjligheter. På den punkten skulle jag vilja fråga kommunikationsministern om hon har några kommentarer till hur det svenska samhället i stort, givet detta, är rustat för att dra nytta av det goda som den nya tekniken bland mycket annat för med sig. Jag skulle för min del vara beredd att pröva hypotesen att det svenska samhället har mycket påtagliga brister i de här hänseendena, eftersom vi dess värre fortfarande är ett bland några av de mest överreglerade samhällena på jorden. Överreglerade samhällen får extrema svårigheter att dra nytta av den finmaskiga samhällsutveckling i många varierade former som bl.a. är informationsteknikens signum. Det var egentligen min första fråga till kommunikationsministern. Utifrån det svar hon har givit tror jag att hon behöver öka tempot i de här hänseendena om hon skall kunna bidra till att det svenska samhället har en möjlighet att dra nytta av allt det som nu erbjuds. Det andra jag skulle vilja kommentera i svaret handlar just om tempot. Kommunikationsministern säger litet överslätande, ja, talar i nästan raljanta ordalag - om jag minns formuleringen rätt - om att den socialdemokratiska regeringens informationsteknikarbete har gått in i en lugnare fas. Det var den förre IT ministern Jan Nygrens formulering med syfte på den förra regeringens ambitioner på det här området. Gentemot detta vill jag gärna kontrastera det som Sveriges tekniska attachéer skriver i en rapport till Ines Uusmanns regering, utifrån utgångspunkten att Sverige borde tillhöra världens främsta IT-nationer: Då måste Sverige öka tempot. Jag tror att detta är viktigt att minnas. Inte nog med att informationstekniken i sig finns i en värld stadd i snabb omvandling. Den hjälper själv till med den snabba omvandlingen. De länder som inte är beredda att säga: Vi vill ligga i den absoluta fronten och vara beredda att dra slutsatser av detta, de länderna kommer att halka efter och ty följande förvägra sina medborgare tillgång till åtskilligt av det goda som den nya informationstekniken för med sig. Min önskan till kommunikationsministern är alltså att sluta att ta det lugnt och höja Sveriges ambitioner.
Fru talman! Jag tror att detta handlar litet grand om hur man ser informationstekniken. Jag tyckte att det började så bra när Per Unckel sade att informationstekniken är en av de saker som gör att vårt samhälle förändras. Jag tror att det är precis så. Det finns en mängd olika saker som påverkar. Jag delar naturligtvis uppfattningen att det är en oerhört snabb omvandlingstakt i vårt land, men också i världen i dess helhet. Skillnaden mellan mig och Per Unckel är att jag inte tror att vi löser problemen med att avreglera totalt sett. De generella förslagen som jag har läst i den motion som Moderaterna har avgivit handlar ju om det vanliga som Moderaterna alltid säger: Förändra arbetsrätten och sänk skatterna, så löser det sig. Så enkelt är det faktiskt inte. Det handlar ju om att vi nu skall ställa om oss. Det är detta som är det stora och svåra. När jag då ser att Per Unckel skriver i sin fråga att vi skall vara världsledande i fråga om informationstekniken blir jag litet förskräckt. Att vara världsledande i fråga om informationstekniken, vad betyder det egentligen för någonting? Vi vill ju att Sverige totalt sett skall vara det bästa landet att leva i. Då skall vi använda också det här verktyget, för informationsteknik är ju ett verktyg som vi skall använda i den nya tiden. Att släppa på regelsystem och sådant kan låta sig göras, vi skall vara flexibla, men ingen kommer att digitalisera kulturarvet. Ingen, om vi inte har några nationella intressen som står bakom, kommer att bygga upp de grunddatabaser som vi behöver för att använda informationstekniken. Det är det som är det stora och svåra, att ställa om hela samhället, inklusive att vi, oavsett kön, oavsett tidigare utbildning, måste lära oss att använda det nya verktyget. Ett exempel på detta är att Internetanslutningen ökar. Man kan säga att det är en boom i vårt land. Internet kommer från början i och för sig inte från en öppen marknad utan från försvarsindustrin och i vårt land mycket via Sunnet. Nu börjar man säga: Det är väl bra att vi har många Internetanvändare. Men Internetanvändarna börjar säga: Vad skall vi ha det här till? Det var kanske inte så kul. Då kommer vi tillbaka till att vi måste använda tekniken på det bästa sättet. Och detta tror jag att vi kan göra mycket bättre i form av en konstruktiv dialog och ett samarbete i hela landet än genom att vi konfronterar varandra.

Fru talman! Får jag bara rätta kommunikationsministern på en punkt, nämligen att jag tycker att Sverige skall vara världsledande i fråga om användningen av informationstekniken, gärna i fråga om informationstekniken i stort, men det är användningen som är det centrala. Jag delar kommunikationsministerns uppfattning om glädjen av dialog. Jag begriper bara inte vad detta står i för motsatsställning till avreglering. Kommunikationsministern om någon måste veta vilken kraft som har legat i avregleringen av den svenska telemarknaden. Gudskelov att vi genomförde den för ett par år sedan och gjorde Sverige till ett föredöme i världen på detta område. Det är alltså viktigt med avreglering. Lika viktigt som det är med avreglering på telemarknadsområdet är det med avreglering på alla andra områden. Det åstadkommer nämligen det viktigaste av allt, utrymme för den konkurrens och den initiativkraft som passar som hand i handske på informationsteknikens själva väsen. Fru talman! Om det någonsin har varit lämpligt att med statliga metoder reglera fram framtiden, så är det sällsynt olämpligt att försöka sig på ett sådant experiment med något så mångfasetterat i sig som informationsteknikanvändningen. Det är därför t.o.m. mycket stoiska socialister egentligen rätt kvickt drar sig tillbaka från sina reglerande ambitioner så snart informationstekniken kommer på tal, därför att de inser att med informationstekniken krockar dessa gamla visioner med verkligheten. Så, Ines Uusmann, ta ett gott råd: Närhelst det finns möjlighet att avreglera, gör det! Varhelst det finns en reglering kvar löper vi den potentiella risken att denna kommer att döda initiativkraft, kreativitet och människors livsprojekt. Detta är min allmänna grundinställning. Överallt i världen där man har prövat på avreglering har detta satt fart på dynamiken. Detta krävs i särskilt stor utsträckning när det gäller informationstekniken. Detta om avregleringen. En sådan ambition, fru talman, står på intet sätt i någon motsatsställning till att det allmänna, t.ex. i egenskap av förvaltare av kulturarvet, har en viktig uppgift att fylla när det gäller att göra det allmännas skatter tillgängliga för människor i gemen. Men koncentrera då era insatser på detta, där det allmänna har en exklusiv uppgift, och låt andra som sköter de tingen bättre klara uppgifterna där marknaden har större förutsättningar! Ett område där det allmänna har en alldeles särskilt exklusiv uppgift ligger i att säkerställa att den rättsliga regleringen är väl anpassad efter de nya villkor som informationstekniken anmäler. Ines Uusmann är inte gammal i sitt nuvarande IT-ämbete, och jag skall därför inte klanka på henne när det gäller förhistorien, men det är, som Ines Uusmann bör veta och om uttrycket tillåts, en visa på stan hur illa den tidigare socialdemokratiska regeringen skött det helt centrala område som gäller spelreglerna för den nya tekniken. Om det inte anses förmätet att ge kommunikationsministern ett råd till vill jag därför säga: Säkerställ att de jurister som är satta att omforma dagens lagkomplex till den nya teknologins villkor får litet fart under fötterna, så att inte alltför många människor, för att kunna göra sig hörda i informationsteknikutvecklingen, ständigt tvingas leva på kanten av vad den nuvarande lagstiftningen medger!
Fru talman! Jag tyckte att det var en intressant interpellation, och jag hade trott att vi skulle få del av visioner om vilket samhälle och vilken strukturomvandling som Per Unckel har tänkt sig att informationstekniken skulle innebära. Det är ovanligt att höra moderater diskutera samhället som sådant. Det gäller annars mest frågor om individen osv. Det var detta som jag undrade om, men jag fick tyvärr inget svar. Vi fick i och för sig höra många vackra ord om hur viktigt, nödvändigt osv. det är med den tekniken, och det kan väl vara så. Min personliga uppfattning är den att om samhället är demokratiskt, rättvist och jämlikt, kommer också tekniken till bra användning. Min personliga vision är den att vi skall kunna använda tekniken exempelvis till att förkorta arbetstiden. Det är sant, som Unckel sade, att ångmaskinen förändrade samhället. Nya tekniker har en sådan dynamik att de kan göra det. Men det kan också omvänt vara så att samhället kan påverka tekniken, så att den kommer till användning på ett bra sätt. Det är i mycket en fråga om politisk vilja. Vad vill vi göra med de nya verktygen? Vi har en mycket bra chans att genomföra en rejäl strukturomvandling i samhället, vilket jag tror är önskvärt. Vi har kanske kört fast litet grand. Vi producerar i dag mer av arbetslöshet och marginalisering, och vi ställer människor vid sidan om produktionsapparaten. Vi måste ta tag i det här. En av huvuduppgifterna är att öka efterfrågan på arbetskraft. Där har den nya tekniken en nyckelroll.

Fru talman! Jag tycker naturligtvis att det är mycket intressant att få goda råd från Per Unckel, och därför lyssnade jag så noggrant som jag förmådde till hans råd. Men jag måste säga att det var litet grand som gumman sade när hon klippte grisen: Det var mycket skrik för litet ull. Om man verkligen anstränger sig för att lyssna till vad Per Unckel säger kommer man fram till följande: Vi har haft en avreglering på teleområdet, och vi skall avreglera också på alla andra samhällsområden - då blir allting bra. Det är verkligen att förenkla det hela. Med anledning av talet om avreglering på teleområdet vill jag säga att vi faktiskt har en reglering på telemarknaden. Jag ägnar mycken möda åt att försöka få mina medministrar i EU att förstå den svenska modellen för reglering på telemarknaden. I väldigt många länder tycker man att vår, som vi kallar det, lätta reglering är alldeles för släpphänt. Det land som har svårast för detta - trots att det kallar sig avreglerat - är Storbritannien, som är oerhört detaljinriktat. Vi skall självklart ha regleringar, men på ett korrekt och flexibelt sätt. Annars fungerar det faktiskt inte. Rådet att avreglera närhelst det finns möjlighet till det var något diffust, om jag skall tillåta mig att recensera Per Unckel. Vad skall vi göra på den nationella nivån? Vilken är statens roll i detta sammanhang? I den IT proposition som regeringen har lagt fram har vi pekat på ett antal prioriterade områden. Det handlar om utbildning, om det livslånga lärandet, om nationella databaser och om rättsordningen. Det är oerhört väsentligt att man funderar över hur anpassningen skall ske. Vi har faktiskt ambitionen att det här skall gå ganska fort. Tre år är en kort tid i detta sammanhang, men om det går fortare, är det naturligtvis oerhört bra. Det måste resoneras igenom hur man skall klara upphovsrätten. Man måste klara en hel del via internationella överenskommelser om den rättsliga normeringen. Se t.ex. på frågan om barnpornografi! I Amerika går man ifrån vårt synsätt att denna är en naturlig fråga för tryckfriheten, och man säger att det som är oanständigt inte skall vara tillgängligt för barn under 16 år, inte heller när det kommer på IT. Dessa saker är inte alldeles lätta, och vi behöver faktiskt ta det något grundligt, inte bara rusa i väg. Jag menar att vi har kommit in i en något lugnare fas. Det handlar om att ställa om samhället för att vi - jag tror att vi har samma uppfattning om detta - skall bli sådana användare och tillämpare av den nya tekniken att vårt land blir bra både industriellt och för medborgarna.
Fru talman! Visst hoppas jag att det rättsliga arbetet skall bedrivas med all tänkbar noggrannhet, men man skall inte förväxla noggrannhet med att dra benen efter sig. Två avslutande kommentarer. Den första handlar om avregleringen. Jag börjar misstänka att Ines Uusmann inte riktigt förstår dynamiken i det som avreglering egentligen handlar om. Om hon vill kalla avreglering för omreglering bjuder jag på detta, bara innebörden är densamma, dvs. att släppa loss kreativitet och konkurrens för att därigenom säkerställa att alla goda krafters intressen och möjligheter tas till vara. Låt mig bara påminna Ines Uusmann om ett par av avregleringens stora tidsepoker. Det var under tiden från 1800-talets mitt och fram till början av 1900-talet som vi skapade grunden för de nya industrisamhällena. Det var - för att ge ett annat exempel - efterkrigstidens avreglering i Europa som byggde upp Europa efter andra världskriget. Detta är två exempel på vad som händer när man släpper fram alla de goda krafter som regleringen tenderar att hålla tillbaka. När vi i dag ser ut över världen på de länder som är framgångsrika, ekonomiskt och i andra hänseenden, inklusive i introduktionen av den nya teknologin, säger en del att den nya tekniken och den nya världen inte går att reglera fram. Det går för snabbt, och den är för mångfasetterad. Det finns ingen bättre möjlighet än att säkerställa att alla i fri konkurrens med varandra får lämna sitt bidrag. Jag skulle önska att Ines Uusmann insåg kraften i detta. Inser hon inte den kraften och är hon inte beredd att bejaka den, kommer de mycket lättrörliga kapitalströmmarna och den mycket lättrörliga tekniken att gå någon annanstans, och då står Sverige där med sin lugnare takt men utan de kreativa konkurrensmöjligheterna. Jag har till slut blivit tillfrågad om min vision om framtiden när det gäller informationsteknikens användning. Fru talman! Jag har en stor vision, nämligen att vi skall kunna använda informationstekniken som det mäktiga verktyg för individualisering som den har potential för att vara.
Fru talman! Jag beklagar att jag inte har kommenterat Stig Sandströms inlägg, men jag uppfattade att de egentligen mer var riktade till Per Unckel än till mig, och vi kanske skall föra den debatten vid ett annat tillfälle. Det ligger väldigt mycket i att arbetstider förändras och att hela samhället kommer att förändras med den här nya tekniken. Många säger till mig: "Du säger att du skall bejaka den nya tekniken, men det kommer ju att innebära att vi får färre jobb." Jag menar tvärtom att den nya tekniken ger möjligheter, både till nya jobb och till tillväxt. Jag vill avslutningsvis säga att vi nu skall bejaka utvecklingen av användningen av IT. Det handlar om hur vi gör det i hemmen, i skolorna och i telestugor runt omkring. Det ger unika möjligheter till arbetsplatser runt omkring i vårt land. Detta är alltså ett regionalpolitiskt väldigt viktigt instrument. Samtidigt menar jag att svensk industri har oerhört goda möjligheter att vara konkurrenskraftig på det här området, och det skall vi också bejaka och stödja med forskning och utveckling. Jag kom för bara några dagar sedan från Kina, där jag har hjälpt svenska företag att öppna dörrar till den marknaden. Jag vet att svensk industri har oerhört mycket att komma med på det här området, och det är bra för hela Sverige och för hela Sveriges medborgare.